Herr talman! Det är naturligtvis många av de privata etableringarna som gör en värdefull vårdinsats. Jag har inte sagt någonting annat vid något tillfälle i dagens debatt. Men de etableringar som sker skall ske på ett sådant sätt att de ingår i den samlade sjukvårdens planering och inte går emot sjukvårdens intressen. Det är ju det som har skett på många håll, t.ex. i Stockholm, Göteborg och Malmö, och som har drivit kostnaderna i höjden. Då måste man ställa sig frågan: Har vi råd med denna form av lyx som det innebär att ha en våldsam överetablering av privata läkare i storstäderna? Jag vet inte om jag tolkade Kerstin Heinemann rätt på den punkten, att hon tycker att detta är värt priset. I så fall är det bara att beklaga alla de människor, som bor i de mer glest befolkade delarna av landet, och som av det skälet inte kan få den vård och omsorg som de behöver. Det rör sig kanske om äldre som har särskilt stora behov av vård och omsorg, men som inte kan få det, eftersom vi i stället skall tillåta lyxkonsumtion i storstäderna. Avslutningsvis när det gäller hur många etableringar som skall få vara kvar har vi för det första ännu inte sett regeringens proposition. För det andra är det naturligtvis sjukvårdshuvudmännen ute i landet som får se på samlade resurserna och det samlade behovet. Det är ju detta som måste avgöra.

Herr talman! Det är en mycket liten del av den totala kostnaden för vården som utgörs av ersättning till de privata läkarna och sjukgymnasterna. I och med husläkarlagen blev det fler etableringar. I mitt hemlän är det många av landstinget anställda distriktsläkare som har etablerat sig. Varför har man gjort det? Jo, därför att man på det viset får en bättre möjlighet att arbeta på det sätt som man vill arbeta. Man kan ge en bättre service till patienterna än vad man hade möjlighet att göra inom landstingets mycket reglerade och trånga system. Jag tycker att den biten är värd pengarna, eftersom detta i första hand har tillfallit patienterna.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna har vid sitt landsmöte tagit klar ställning mot kårobligatoriet. Vi har sagt att eftersom ett avskaffande får effekter bl.a. för den studiesociala servicen och verksamheten skall avvecklandet ske på ett ansvarsfullt sätt. Kårer och nationer skall ha villkor som gör att dessa kan fullgöra viktiga funktioner gentemot studenterna. När högskolorna genom högskolelagen 1992 fick ökad frihet i vad gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter, inrättande av professurer m.m. blev det obligatoriska medlemskapet för studenterna i en kår något märkligt. Fru talman! Kårobligatoriet har successivt utvecklats ur studentsammanslutningar sedan 1700-talet. Ursprungligen var de nödvändiga för att hjälpa fattiga studenter att få mat och husrum. De bidrog också till samhörighet mellan studenterna som i åratal var borta hemifrån för att kunna läsa i t.ex. Lund eller Uppsala. I dag tas detta obligatorium för givet och som en garant för studentinflytande. Obligatoriet har varit aktuellt flera gånger här i riksdagen. Beslut om avskaffande har fattats tidigare. Det har också tagits bort tidigare. Våren 1993 fattade vi senast beslut om ett principiellt avskaffande. Då fastslog riksdagen principen att från den 1 juli 1995 skulle det inte vara obligatoriskt att tillhöra en kår för att få läsa vid en högskola. Tiden mellan det principbeslutet och det praktiska genomförandet skulle ägnas åt att ge studenter, högskolor och staten rådrum för att finna former för att behålla de positiva inslagen i arbetet. Bakgrunden till beslutet var ett värnande om föreningsfriheten, som är en av de grundläggande frioch rättigheterna. Tillsammans med yttrandefriheten är den inskriven i regeringsformen. Även om det har ansetts att kårobligatoriet faller utanför grundlagens tillämpning kan det ifrågasättas av principiella skäl. Beslutet innebär inte att studenterna inte skall ha inflytande - tvärtom. Jag anser att studenter som själva väljer att delta i utbildningsbevakning och socialt arbete på sin högskola kommer att göra det med ökad legitimitet och med ökat engagemang. I dag deltar högst 20 % av studenterna i kårvalen. På vissa orter är andelen så låg som 13 %. Det finns all anledning att starkt ifrågasätta legitimiteten i SFS ursinniga arbete för att behålla obligatoriet. Samtliga politiska studentförbund är överens om att obligatoriet bör avskaffas. Det gäller också flera stora kårer som inte är medlemmar av SFS, främst av det skälet att SFS har tagit ställning för ett behållande av obligatoriet. Skälen för riksdagens beslut gällde alltså i huvudsak principen om föreningsfrihet. Den s.k. negativa föreningsfriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och innebär enligt regeringsformen ett skydd mot att genom tvång tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Riksdagen ansåg också att vissa uppgifter som kårerna tagit ansvar för är viktiga och att ett avskaffande av obligatoriet inte får medföra en försämring för studenterna. Studiebevakning, dvs. en bevakning av att utbildningarna håller hög kvalitet, är ett område där studenterna har gjort stora insatser. Det kommer att vara lika viktigt, om inte viktigare, i fortsättningen. Enligt mitt sätt att se finns det ingen motsättning mellan högskolorna och studenterna i den frågan. Båda parter är lika allvarligt engagerade. Därför är båda angelägna om att utbildningsbevakningen skall utvecklas. Den skall dock bygga på samverkan och samarbete. Riksdagen underströk också vid sitt beslut att det finns betydande sociala och kulturhistoriska värden i nationshusen i Lund och Uppsala och att de även i fortsättningen skall användas för studenternas verksamhet. Därmed är det inte självklart att det är Uppsalas och Lunds studenter som skall finansiera detta så att dessa värden kan bestå. Här borde staten gå in, liksom när det gäller andra kulturhistoriska byggnader, och stödja ägarna. Fru talman! Till sist vill jag säga att Socialdemokraterna delade den principiella inställningen 1993. I en reservation ansåg man dock att de praktiska och ekonomiska effekterna måste vara klara innan ett beslut kan fattas. Nu visade det sig att när principerna skall omsättas till handling får principerna vika. Jag menar att det finns fyra slutsatser att dra av detta. Vilket beslut vi än kommer att fatta i dag är för det första kårobligatoriet ett ingrepp i föreningsfriheten. Tvångsrekrytering leder för det andra inte till största möjliga engagemang bland studenterna. För det tredje är det möjligt att bedriva studentfackligt arbete med hög ambitionsnivå utan obligatorium. För det fjärde finns det praktiska, främst ekonomiska, svårigheter, men det kan inte tas som en anledning för att behålla obligatoriet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på hemställan i betänkandet.

Fru talman! Man kan väl utan överdrift påstå att det är något av en surdeg som vi i dag debatterar i riksdagen. Frågan om studenternas obligatoriska anslutning till studentkår, det s.k. kårobligatoriet, har stötts och blötts i snart 20 år i utskott och kammare. Efter varje ny utredning och efter praktiskt taget varje beredning i Utbildningsdepartementet har slutsatsen blivit att kårobligatoriet, trots vissa principiella invändningar som kan resas mot detsamma, är det mest verkningsfulla instrumentet för att säkra studenternas självförvaltning och självbestämmande vid universitet och högskolor.

Det var då det, Margitta Edgren. Det är faktiskt i stort sett samma betänkligheter som i dag kan anföras mot en avveckling av kårobligatoriet. 1995. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att riksdagen först borde få ta ställning till en konkret plan över hur en avveckling skulle gå till. En sådan plan borde enligt vår uppfattning bl.a. innehålla förslag till hur de studerande på rättvisa och jämlika grunder skall vara representerade i olika organ inom högskolan och hur val till dessa organ skall förrättas. Vi menade vidare att formerna för den fortsatta driften av studentbostäder och samlingslokaler noggrant borde analyseras och att en ekonomisk kalkyl för kårobligatoriets avveckling skulle presenteras för riksdagen innan slutgiltigt beslut fattades i frågan. Vi ansåg också att det var en skyldighet för regeringen att redovisa hur stor del av den beräknade kostnaden som staten var beredd att svara för vad gäller studentfacklig och studiesocial verksamhet, liksom lokalförsörjning m.m. Också utbildningsutskottet förutsatte i sitt betänkande 1992/93:UbU14 att regeringen skulle lägga fram förslag till riksdagen om de ekonomiska konsekvenserna av en avveckling av obligatoriet. Vi var eniga på den punkten. Kommittén för avveckling av kårobligatoriet, den s.k. KAK-kommittén, utredde på regeringens uppdrag konsekvenserna av en avveckling. Men direktiven omfattade bara utbildningsbevakningen, i snäv bemärkelse, samt val av studentrepresentation. De studentfackliga och studiesociala frågorna, som Margitta Edgren talade sig varm för, lämnades helt utanför utredningen. Folkpartiet satt med i den regeringen men satt tydligen inte med i Utbildningsdepartementet. Det har faktiskt även många andra frågor inom utbildningspolitiken visat. Att de studiesociala frågorna lämnades utanför är ganska märkligt mot bakgrund av utbildningsministerns uttalanden i prop. 1992/93:169. I den slog han klart fast att en avveckling av kårobligatoriet inte fick medföra en försämring inom det studiesociala området. Var finns logiken när det gäller konsekvenserna i de förslag till avveckling som ni nu står och pläderar för, både från folkpartistisk och moderat sida? En avveckling av kårobligatoriet efter dessa riktlinjer skulle innebära att studentkårerna förlorade uppemot hälften av sina medlemmar och tre fjärdedelar av inkomsterna. Med tanke på de försämringar av studentinflytandet som ni från borgerligt håll har genomfört under er regeringstid är ni kanske ute efter att kraftigt inskränka studentinflytandet. Det stämmer i alla fall väl överens med er logik när det gäller en avveckling. Hälften av medlemmarna och tre fjärdedelar av inkomsterna skulle alltså försvinna. Det skulle drabba en viktig studentfacklig verksamhet, utbildningsbevakningen och den studiesociala verksamheten. Inför dessa dystra utsikter syntes även den frejdige moderate utbildningsministern, Per Unckel, något dämpas i sin avvecklingsiver. I ett utspel förliden sommar körde han sålunda över sin egen utredning och presenterade en helt ny modell som kom en av moderaterna närstående sydsvensk tidning att utropa: "Obligatoriet avskaffas men består". Det är egentligen otroligt, men sådan är faktiskt verkligheten. Förvisso påbjöd prestigen att utbildningsministern framhärdade i en formell avveckling av obligatoriet, men studenterna skulle ändå tvingas, för att använda hans egen terminologi, att betala en avgift för vad som betecknades som "nödvändig verksamhet". Detta är alltså facit av en avveckling som man satte i gång. Man skrämde upp en massa människor ute i studentvärlden. De trodde på detta och satte i gång en procedur som sedan visade sig vara fullständigt onödig. Det gick dess bättre inte så långt. Det fanns nämligen också de som förlitade sig på att socialdemokraterna skulle återställa det här. Det är faktiskt fråga om en återställare; det är en riktig beteckning. Man går tillbaka till någonting som har visat sig fungera mycket väl. Det är ganska fantastiskt att borgerliga partier lever i föreställningen att demokratin och friheten skulle öka vid en omläggning av studentverksamheten från en självförvaltning till en statsförvaltning och att valdeltagandet skulle bli större om valen organiserades av myndigheter i stället för av studentkårer. Att ersätta ett lokalt system med ett centralt, att flytta makten från studenterna till rektorer, styrelser eller Utbildningsdepartementet, är fjärran från ett socialdemokratiskt synsätt vad gäller studenternas roll och betydelse inom den svenska högskolan. Skälen för att behålla studenternas obligatoriska anslutning till en studentkår är flera. Jag kan lyfta fram några av dem. För det första kan studentkåren jämställas med en kommun eller, om man så vill, en bostadsrättsförening vad gäller att man skall finna praktiska lösningar på och ta ett ekonomiskt ansvar för gemensamma problem. För det andra är kårerna en väl integrerad del av högskolesystemet. Varför föreslår ni inte, i konsekvens med era avvecklingsbeslut, att fakulteterna skall avvecklas? Det finns ju två fundament inom högskolan. Det ena är studentkåren, som företräder studenterna. Det andra är fakulteterna, till vilka professorer och lärare som har disputerat är obligatoriskt anslutna. Jag har inte hört talas om något sådant förslag ännu, men det kanske kommer. För det tredje ges studenterna möjligheter att utöva självförvaltning och bestämma över sina egna angelägenheter. För det fjärde tyckte jag mig i Margitta Edgrens plädering höra en viss nedvärdering av SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Genom att SFS finns talar faktiskt studenterna med en röst och är en tung remissinstans i högskolefrågor. Det är viktigt att man har det starka inflytande och den auktoritet som behövs i dessa sammanhang för att kunna påverka utbildningspolitiken. Jag skulle vilja avsluta med några frågor. Ni från borgerligt håll är så övertygade om det riktiga, rimliga och demokratiska i att avveckla ett system med ett kårobligatorium. Varför redovisade ni inte, under den tid då ni hade möjlighet, ett konkret förslag som riksdagen kunde få ta ställning till? Ni utlovade faktiskt, från den borgerliga majoritetens sida, att det skulle komma ett sådant förslag, så att riksdagen skulle kunna ta ställning till det. Vi fick inget sådant förslag. Ni orkade inte. Ni förmådde inte lägga fram ett sådant avvecklingsförslag. Då är det faktiskt litet märkligt att man är så kavat och så övertygad om att en avveckling är bra. Varför är en avveckling bra? Hur ser det praktiska system ut som skulle kunna klara av en sådan här uppgift? Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag läser ur den reservation som socialdemokraterna hade våren 1993: "Även om utskottets principiella uppfattning är att kårobligatoriet bör avskaffas, kan utskottet inte ställa sig bakom -." Socialdemokraternas principiella uppfattning våren 1993 var alltså att kårobligatoriet borde avskaffas. Bengt Silfverstrand försöker nu smita ifrån den delen. Han tar upp en hel diskussion om vad utredningar har och inte har omfattat. Om ni står fast vid den principiella uppfattningen kan jag inte förstå varför ni nu, när ni ingår i departementet, inte utreder det som ni menar att tidigare utredningar inte har gjort, t.ex. de studiesociala frågorna. Ni kan ändå behålla principen om att kårobligatoriet skall avskaffas. Jag tycker att Bengt Silfverstrand litet triumferande meddelade Jan-Erik Wikströms åsikt. Den kände jag faktiskt till. Detta visar bara att det här är en svår fråga. Det är svårt att lösa de praktiska problemen. Dessutom varierar studenternas uppfattning om obligatoriet faktiskt nästan med varje studentgeneration. Vissa generationer tycker att det skall bort. Andra tycker att det skall behållas. Bengt Silfverstrand tog upp fyra skäl för att kårobligatoriet skall behållas. Han säger för det första att studentkåren kan jämföras med en bostadsrättsförening. Det är faktiskt frivilligt att köpa sig en bostadsrätt. För det andra säger han att studenternas arbete är en integrerad del av högskolan. Självfallet är det så. Det sägs också i högskolelagen. För det tredje säger han att detta är en viktig del när det gäller studenternas självförvaltning. Det håller jag med honom om, men jag ifrågasätter legitimiteten av denna självförvaltning, så länge valen ute på de olika studentkårerna endast omfattar mellan 13 och För det fjärde menar han att jag har nedvärderat SFS. Det har jag inte gjort. Jag uppskattar SFS, och jag sade också i mitt anförande att SFS har gjort ett stort arbete när det gäller studiebevakningen, men man måste även lyssna på alla de studenter som inte är med i SFS. Det var det som jag anförde. Det är faktiskt tveksamt om SFS för alla studenters talan, så länge det bara är mellan 13 och 20 % av studenterna som deltar i valen.
Fru talman! Margitta Edgren säger att det är frivilligt att gå med i en bostadsrättsförening. Det är riktigt. Det är också frivilligt att skriva in sig vid ett universitet, med de förpliktelser, rättigheter och skyldigheter som där finns. Alla erfarenheter har visat att ett kårobligatorium är det mest effektiva och demokratiska när det gäller att klara av de uppgifter som nödvändigtvis måste klaras av för att studenternas tillvaro skall bli både kreativ och dynamisk vid lärosätena. Margitta Edgren sade att jag triumferade när jag talade om Jan-Erik Wikströms syn på den här frågan. Det gjorde jag inte alls. Jag konstaterade kallt att det också finns folkpartister som noggrant har satt sig in i den här frågan som ser realistiskt på den, som tänker mindre på principrytteri, dogmatism och överideologisering. Detta är en fråga som faktiskt är mera praktisk än principiell. Det är riktigt att vi har haft den uppfattningen. När vi tog ställning till regeringens proposition fanns en samsyn inom det socialdemokratiska partiet i den här frågan, att vi väl kunde pröva möjligheterna att avveckla. Låt oss se om det finns ett bra alternativ som tillgodoser alla de krav som måste uppfyllas för att studenterna skall kunna få en bra studiesocial tillvaro, en vettig utbildningsbevakning osv. Låt oss förutsättningslöst pröva detta. Detta har vi gjort i 20 år och kommmit fram till samma slutsatser som Jan-Erik Wikström, den folkpartistiska utbildningsministern. Det visade sig inte vara möjligt. Vi har ännu inte sett det praktiska förslag som skulle göra att vi kunde ompröva vår inställning. Ni hade möjligheten att komma med det. Ni tog inte den möjligheten. Då är det mycket märkligt och inkonsekvent att ni nu framlägger bara ett blankt avslagsyrkande. Om ni hade litet av självkritik borde den i så fall drabba den utbildningsminister som lade fram detta förslag, men som sedan - som i så många andra frågor - inte kunde löpa linan, inte nådde ända fram.
Fru talman! Bengt Silfverstrand vet lika litet som jag eller någon annan ett smack om huvudvida ett kårobligatorium är det mest effektiva sättet att lösa de frågor som studenterna har legitim rätt att medverka i vid ett universitet eller en högskola. Ingen av oss vet, eftersom vi inte har varit utan ett kårobligatorium. Båda kan vi, från olika utgångspunkter, fundera över hur det skulle se ut om det inte fanns ett obligatorium. Då tror jag, som liberal, att det går att göra ett mycket ambitiöst studentarbete även utan tvångsmedlet obligatorium. Jag är helt övertygad om att studenterna av ren självbevarelsedrift skulle vara noga med att även i fortsättningen följa utbildningens kvalitet, de sociala frågorna osv. Däremot kanske det blev litet mindre av gasker, danser, gymnastik osv. än i dag. Bengt Silfverstrand tog Jan-Erik Wikström som exempel på en klok folkpartist. Jag tycker också att Jan-Erik Wikström är mycket klok. Men det finns från min synvinkel, tack och lov, också kloka socialdemokrater, bl.a. Thomas Östros här i kammaren, som har skrivit en motion i vilken han vill att vi skall fortsätta att ha som huvudprincip att kårobligatoriet skall bort. I båda våra partier finns alltså kloka och kanske mindre kloka ledamöter.

Det verkar ju som om både ni och vi tycker att principen är viktig, dvs. att kårobligatoriet borde avskaffas.
Fru talman! Jag har svarat på den frågan. Efter de utredningar som Jan-Erik Wikström, Bengt Göransson och Per Unckel tillsatte och noggrant penetrerade har vi konstaterat att denna fråga är utredd långt utöver vad som rimligen kan begäras av det utredningsmaskineri som riksdagen förfogar över. Vi har kommit fram till slutsatsen att det inte finns något bra alternativ till kårobligatoriet. Att en socialdemokratisk regeringskollega nu skulle ägna tid och kraft åt att tillsätta en ny utredning, som sannolikt inte skulle komma fram till något annat resultat, vore faktiskt ett slöseri med resurser. Jag är inte främmande för tanken att en borgerlig regering i brist på annat underlag kunde inleda ett ramaskri mot ett sådant förfaringssätt. Det finns inget bra alternativ. Om det nu skulle finnas, så tala om, Margitta Edgren, i varje fall i övergripande termer hur vi skulle klara av den uppgiften. Det senaste som har tillkomit är KAK-utredningen. Man kom med ett förslag om hur det skulle gå till. Man talade om en kostnad på 30 miljoner kronor som måste tas från statskassan. Jag ser inte i era motioner att ni har avsatt medel för detta som ni här pläderar för. Ni har inte avsatt en krona, om jag har läst rätt och det tror jag att jag har. Man kommer alltså fram till ett mycket begränsat resultat. Konsekvenserna är en halvering av medlemskåren och att man förlorar tre fjärdedelar av inkomsterna. Som ett litet exempel: studentkårerna förfogar över fastigheter som lågt räknat är taxerade till två och en halv miljarder kronor. Dessa fastigheter är av stor betydelse för verksamheten. Man skulle tvingas sälja ut dem för att klara den här uppgiften. Slutsatsen är inte min. Många andra har kommit fram till den, även många inom studentvärlden som var inställda på och positiva till en avveckling av kårobligatoriet, men som såg konsekvenserna och hoppade av det ställningstagandet. Det är rimligt och riktigt, ingenting som stör oss på något sätt, att det också inom vårt parti finns sådana som tycker att obligatoriet borde avskaffas. Det kan väl knappast vara ett argument för att vi skulle ändra uppfattning så länge vi inte sett ett bra alternativ.
Fru talman! Jag sade inledningsvis att detta var en återställare av praktiska skäl. Men efter att ha lyssnat på Bengt Silfverstrand måste jag göra konstaterandet att det finns principiella skillnader. När ärendet behandlades i utskottet trodde jag att vi var principiellt överens när det gäller inställningen till tvångsanslutningar till i det här fallet studentfackliga organisationer. Men när Bengt Silfverstrand börjar göra jämförelser med bostadsrätter och annat, då blir det principiella skillnader. Jag kan välja bostadsrätt, ja, men jag kan också välja annat boende. Bo skall jag. Men om jag väljer att läsa på universitet och högskolor då är mina möjligheter begränsade när det gäller att välja eller stå utanför studentkår. Där haltar Bengt Silfverstrands jämförelse. Är det den princip han bygger på då är vi inte överens. Studentkårerna gör i många fall ett bra arbete, och de kommer att fortsätta att uträtta ett bra arbete, eftersom det bygger på engagerade medlemmar. Men Bengt Silfverstrand har själv, mer eller mindre med hänvisning till de konsekvensbeskrivningar som har gjorts i de utredningar som redovisats, dragit slutsatsen att det enbart är genom tvång som medlemmarna i studentkåren är kvar. Han sade själv att man skulle förlora hälften av medlemmarna och motsvarande en tredjedel av inkomsterna. Då är det väl dags att ställa frågan om att revidera och få ny fart på studentkårernas arbete på precis samma sätt som redovisas i den socialdemokratiska motionen med anledning av detta ärende. Det är dags för nya principiella överväganden och nya ställningstaganden. Det gäller att komma bort ifrån de mer eller mindre haltande principer som
Fru talman! Det finns, som jag också sade i min inledning, vissa principiella skäl för en avveckling. I de slutsatser som vi har kommit fram till i detta betänkande har vi gjort en avvägning. Vi har hela tiden under den här långa resans gång varit beredda till en avvägning. Men vi har tagit konsekvenserna av vår uppfattning och tyckt att det är rimligt att riksdagen i demokratisk ordning inte bara skall ha rätt och möjlighet att fatta ett beslut i principfrågan, utan också ta hänsyn till vart ställningstagandet i principfrågan leder till. Vilken förändring innebär det för studenterna? Vad betyder det för den studiesociala miljön, bostäderna, utbildningsbevakningen, rätten till facklig verksamhet, rätten att bevaka sina intressen? Detta gäller inte minst på det riksplan där den moderatledda regeringen under den här perioden verkligen satte i gång en stor turbulens och minskade studenternas inflytande. Det ger anledning till mycket stor oro. Med de utredningsförslag som ni har redovisat, men inte vågar stå för, skulle konsekvenserna bli att studenterna får ett sämre inflytande. Om ni är någorlunda hederliga och ärliga, stå då upp och säg: Ok, det var beklagligt att inte Per Unckel lade fram KAK-utredningen eller någonting åt det håller för riksdagen, så att riksdagen under den tid då han fortfarande hade ansvaret fick möjlighet att ta ställning till ett avvecklingsförslag. Så länge vi inte har sådana konkreta förslag, men fruktar för konsekvenserna av de förslag som redovisats, kommer den principiella frågan tillbaka. Då får faktiskt praktiken, det reella inflytandet för studenterna, väga tyngre än principrytteriet. Det är precis vad vi säger. De praktiska skälen överväger. Därför har vi kommit fram till ställningstagandet att det är rimligast att behålla kårobligatoriet.

Fru talman! När vi nu skall gå till beslut om kårobligatoriet, känner jag onekligen en viss missbelåtenhet med situationen. Bengt Silfverstrand har givit uttryck för sitt missnöje. Jag kan dela många av hans synpunkter, dock inte alla. Liknelsen med bostadsrättsföreningen haltade betänkligt. Miljöpartiet är emot idén att riksdagen stipulerar obligatoriskt medlemskap för vissa grupper av människor i vissa föreningar. Som princip är naturligtvis ett sådant beslut helt förkastligt. Men ändå måste vi i dag acceptera kårobligatoriet för en tid framöver. Förra regeringen fattade ett snabbt beslut om avreglering av kårobligatoriet vid universitet och högskolor. Men man var inte lika effektiv när det gällde att skapa garantier för att obligatoriets avskaffande skulle ske utan försämringar för studenternas sociala situation och utan att deras demokratiska rättigheter försvagades. Den nya regeringen har tydligt markerat att man inte i dagsläget är beredd att påta sig vare sig kostnader eller att införa några regler som kan garantera en smidig övergång till det nya. SFS, liksom Gröna studenter, har bl.a. med hänsyn till det osäkra läget begärt att kårobligatoriet skall kvarstå, i varje fall tills garantier kan ges för att avvecklingen kan ske utan allvarliga försämringar för studenterna vid våra högskolor och universitet. Det är därför naturligt att Miljöpartiet, trots sitt principiella avståndstagande från obligatoriskt medlemskap i föreningar, bifaller utskottets hemställan. Annat vore att göra ont värre. Vårt ställningstagande i dag skall alltså inte tas som ett ställningstagande för kårobligatorium. Det handlar i stället om ett ställningstagande mot en slarvig och ansvarslös avreglering. Mitt inlägg här har därför karaktären av röstförklaring från Miljöpartiets sida. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Silfverstrand innan jag slutar. Jag tycker att han går runt, runt frågan om hur avregleringen skall ske. Å ena sidan får vi reda på att det inte finns något bra förslag. Å andra sidan får vi reda på att det har funnits en mängd förslag som visar att det inte går att avreglera. Det vore väl konstigt om man från socialdemokratins sida sade att man inte var kompetent att ta fram ett avregleringssysstem för kårobligatoriet. Det låter knappast trovärdigt. Kommer Socialdemokraterna att ta fram ett underlag för en avreglering av kårobligatoriet som garanterar studenternas sociala och demokratiska rättigheter?

Fru talman! Jag kan svara mycket klart på den sist ställda frågan. Det finns nu inga planer på att ytterligare utreda frågan. Jag tycker inte alls att jag har varit motsägelsefull, men jag skall gärna precisera mig. Jag konstaterar att det vid upprepade tillfällen har gjorts seriösa försök. Tidigare utredningar tillsatta av socialdemokratiska regeringar har fått betydligt större handlingsutrymme och marginaler att ta fram något som kan möjliggöra en avveckling. Men sedan dessa gedigna utredningar har genomförts har man kommit fram till att det inte finns bra alternativ. Det är väl inte så märkligt? Det är precis den slutsatsen vi kommer fram till i det här betänkandet, som också Gunnar Goude ställer sig bakom. Slutpunkten är att det måste göras en avvägning mellan vissa principiella betänkligheter - de finns, jag säger än en gång vissa - och praktiska fördelar som inflytande, utbildningsbevakning, handhavandet av bostäder - vilket inte är oväsentligt - och andra studiesociala frågor. Det är den avvägningen vi har gjort, och vi har kommit fram till att nu får det vara slut på utredandet och att obligatoriet skall behållas. Det är ett så klart svar som något svar kan bli.
Fru talman! Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det hela låter litet ihåligt. Vore det inte lättare att säga att i dagsläget har vi inte en sådan ekonomi att vi anser att vi kan ställa upp med det bidrag det är fråga om utan att vi i stället vill avvakta? Ingen människa kan ju tro att det skulle vara tekniskt omöjligt att avreglera kårobligatoriet. Det måste vara en ren bagatell jämfört med allt annat vi sysslar med här i riksdagen. Det är alltså fråga om att tillskjuta medel, och det är fråga om att förhandla med universitet och högskolor så att det skapas garantier för att det som finns i dag kan fortsätta att finnas men med ett frivilligt medlemskap. Det måste vara en ganska enkel uppgift att lösa även för en socialdemokratisk regering.
Fru talman! Uppenbarligen är inte den uppgiften enkel. Många har försökt men gått bet. Det handlar inte om någon uppgivelse. Det handlar om att när man går igenom hela problemet kommer man fram till slutsatsen att det system som finns, trots de invändningar som kan resas på vissa punkter, är det bästa möjliga. Sedan finns naturligtvis ekonomin alltid med i bilden. Det framgår också klart och tydligt i propositionen att av statsfinansiella skäl är det orimligt att gå vidare i frågan. Men prioriteringsordningen framgår klart. Detta är inte någon huvudfråga. Den går att lösa på sikt. Men det är inte oväsentligt i sammanhanget att den förra regeringen först sade att det skulle ske en avveckling för att därefter börja fundera på hur det skulle gå till. Då kom man fram till att det faktiskt blev dyrare. Vid en avveckling måste andra problem lösas och avgifter måste tas ut. Till syvende och sist är det skattekollektivet och studenterna som betalar. Avgifterna är i genomsnitt drygt 200 kr. Det är ingen orimlig belastning på studerandekollektivet att få betala den inträdesavgift i ett system som på vissa punkter kan jämföras med medlemskapet i en kommun och medlemskapet i en bostadsrättsförening. Jag gjorde inte några bestämda slutsatser av den jämförelsen. Jag bara konstaterar att studenten går in i något som i och för sig är frivilligt. Man måste bl.a. hålla sig orienterad om utvecklingen på utbildningsområdet. Man måste delta i en social gemenskap. Det torde vara ofrånkomligt, så att man inte blir isolerad och utslagen. Det kostar pengar. Vidare, Gunnar Goude, går det naturligtvis att ta ut avgifterna och lösa problemen på andra sätt. Några av alternativen har utredningarna visat. Senast var det den utredning som skulle redovisa resultatet under vårriksdagen, men det skedde aldrig. Utredningen kom fram till att det var möjligt, att det kostade en summa och att det fanns konsekvenser. Priset var enligt vår uppfattning för högt. Konsekvenserna var negativa för de berörda studenterna. Studentinflytandet skulle, enligt vår uppfattning, minska. Det är därför jag drar slutsatsen att det kanske var det de borgerliga partierna var ute efter. De har också lagt fram förslag och genomfört beslut som innebär att studenterna i dagens läge får mindre och mindre inflytande i sina utbildningsmiljöer. Jag skulle vilja säga - och det är inte något som Gunnar Goude och Miljöpartiet är skyldiga till - att spåren förskräcker.
Fru talman! Jag kan instämma med Bengt Silfverstrand att det vilar ett tungt ansvar på förra regeringen. Den gick fram med ett förslag på avskaffande av kårobligatoriet utan att på ett riktigt sätt ha behandlat frågan hur avregleringen skall ske. Sedan tycker jag att Bengt Silfverstrand nu låter något mer optimistisk än för tio minuter sedan. Jag kan väl ställa hoppet till de yngre socialdemokrater som har en annan uppfattning än Bengt Silfverstrand. Vi har riksdagsledamoten Östros bakom mig som har väckt motioner i frågan i ungefär samma riktning som jag har gjort. Vi kan väl tro att när ungdomarna i socialdemokratiska partiet får göra sin stämma hörd kanske vi redan under denna valperiod kan få fram ett underlag för en vettig avreglering av kårobligatoriet.
Fru talman! Rätten och möjligheten att väcka motioner och lägga fram förslag och att komma med nya, goda och friska idéer till hur en avveckling skall gå till är inte förbehållen ungdomen utan också den något äldre generation som Gunnar Goude tillhör.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den reservation som avgetts gemensamt av Moderaterna, Centern, Folkpartiet och kds. Den innebär att regeringens förslag att riva upp det beslut om betygen i grundskolan som riksdagen antog för ett år sedan avslås och att arbetet för att införa det gällande riksdagsbeslutet skall fortsätta. Från moderat sida avstår vi från att avge andrahandsyrkanden vad gäller utskottsmajoritetens yttrande och motionsförslag som ligger i linje med det förra riksdagsbeslutet. Anledningen är att vi dels anser att riksdagens beslut i december förra året var bra, dels konstaterat att Socialdemokraterna inte har något intresse av att söka samförstånd annat än med partier på vänsterkanten. Det gällde delvis förra året, men det är uppenbart att det gäller i ännu högre grad i dag. Fru talman! Det är troligt att Socialdemokraternas förslag vinner kammarens gehör när frågan avgörs i morgon. Men elever, föräldrar och svensk skola förlorar. Det beklagar jag. Den hafsigt ihopskrivna proposition vi har på vårt bord, med förslag som inte beretts eller remitterats till berörda, är dålig. Det är återställarpolitik av sämsta slag att riva upp för rivandets egen skull. Vi moderater anser att betyg behövs också i den allmänna grundskolan. Vi anser att det är viktigt att eleverna kontinuerligt under hela skoltiden får tydliga besked om hur skolan bedömer deras studieresultat och det fortsatta arbetet. Skolan skall bry sig om hur det går för eleverna. Skolan skall stimulera varje elevs kunskapsutveckling. Den borgerliga regeringens och riksdagens beslut tydliggjorde skolans ansvar, med samtal varje termin, skriftliga omdömen från årskurs 5 och betyg i sex steg från årskurs 7. Vi valde att göra klart för skolorna att eleven och föräldrarna skulle få veta hur skolan bedömer elevens utveckling och resultat, men vi detaljreglerade inte hur de skriftliga omdömena skulle utformas. Det skulle vara något man fick bestämma vid varje skola, vara en del av det utvecklingsarbete vi initierade. Betygen målrelaterades, dvs. skulle sättas i förhållande till centralt fastställda kriterier. För oss moderater var det väsentliga att avgångsbetygen var nationellt jämförbara, men eftersom eleverna måste få lära känna betygen och ha möjlighet att reagera på dem ville vi att betyg skulle ges från årskurs 7. Socialdemokraterna river upp allt detta. Betyg skall ges först i årskurs 8. Betygsskalan dras ner till tre steg. Någon skriftlig information skall skolan inte ge elever och föräldrar, annat än till dem som särskilt ber om det. Däremot skall elever, skola och föräldrar samtala. Det är eleverna som förlorar på detta. Eleverna vill ha betyg. Ja, faktum är att den senaste Ungdomsbarometern visade att en majoritet av eleverna t.o.m. vill ha betyg i ordning och uppförande. Socialdemokraterna lyssnar inte. Vad som är värre är att det är de elever som har det jobbigast i skolan eller som inte har uppbackning hemifrån som drabbas av denna låt-gå-politik. I stället för en avdramatisering av skolans utvärdering av varje elevs arbete, åstadkommer ni betygshets, osäkerhet och risk att komma med signaler för sent - för sent när det gäller att ta itu med bekymmer, men också för sent för att höja ribban för dem som skulle kunna åstadkomma litet till. De socialdemokratiska förslag som i dag behandlas är inte bara dåliga ur elev och föräldraperspektiv. Även riksdagen borde vara bekymrad. I denna kammare har vi dels slagit fast att vi skall ha en likvärdig skola i hela landet, dels bestämt oss för en mycket långtgående förändring av styrsystemet. Skolor och kommuner har getts ett stort ansvar, medan vi angett mål och ramar. Denna politik, som vi moderater anser helt rätt, bygger på tre ben, nämligen nationella mål, lokalt ansvar och utvärdering. Ni kapar det ena benet. Ni talar om mål och likvärdighet, men ni tar bort viktiga delar av uppföljningen och kontrollen. Skolorna behöver inte längre delta i den nationella utvärderingen i årskurs 5 om propositionen går igenom. Gör som ni vill, är signalen. Den nationella avstämning som borde göras när drygt halva grundskoletiden har nåtts fäster regeringen ingen större vikt vid. Man ser ju ändå vad det blev i nian, tycks tanken vara. Det är sant. Men för de elever som då berörs är det för sent, även om staten skulle ha anledning att reagera på dålig kvalitet eller någon annan brist i en skola eller i en kommun. Fru talman! Jag skulle vilja ha en förklaring av skolministern på vad man vinner på den här typen av låt-gå-politik. Sverige behöver ökade kunskaper och fler ungdomar med förutsättningar att gå vidare mot högre studier. Det förutsätter en sammanhållen och klart målinriktad utbildningspolitik, där betygsfrågan bara är en fråga, men en viktig sådan. Ett bifall till regeringens förslag innebär ett steg bakåt mot 70-talets förlegade skolpolitik. Det ger näring åt dem som helst följer minsta motståndets lag, i stället för att ange tydliga kvalitetskrav och stimulera skolornas pedagogiska utveckling. Elever, föräldrar och svenskt skolväsende är att beklaga, men jag är övertygad om att också detta beslut kommer att ändras med tiden, i en riktning som är betydligt sundare.

Fru talman! När jag pratar om skolan och betygen med mina barn hemma brukar vi prata om hur det känns att få det betyg som de har fått. Vi brukar prata om varför de fick det betyget och om vad vi skall göra nu. När jag pratar om skolan och betygen med andra politiker brukar vi diskutera hur vi skall utforma våra uppdrag till Skolverket, utformningen av ett nationellt provsystem och en rad andra sådana "uppifrånfrågor". Vi måste diskutera de "uppifrånfrågorna", men vi kan aldrig glömma att hela diskussionen om betygen måste börja i elevens liv, i klassrummet och i vardagen på skolan. Det finns en klok sats av en gammal grek - det brukar alltid finnas gamla greker som har sagt kloka saker om allt. Jag har ett favoritcitat som lyder: "Uppfostran är inte att fylla en hink utan att tända en eld." Om den här elden skall kunna tändas, tror jag att det beror mycket på eleven, men naturligtvis också på föräldrarna och på skolan, framför allt lärarna i skolan. Om vi nu diskuterar betygssystemet utifrån att det bara är hinkar som skall fyllas, är det väldigt lätt att mäta hur många streck på hinken som man har lyckats uppnå, och så kan man kanske diskutera om det finns något hål, där resultatet av lärarens galanta pedagogiska bemödanden läcker ut på hinken. Så mäter man om eleven har lyckats eller inte. Om vi diskuterar betyg utifrån det andra synsättet, dvs. att det gäller att tända en eld, behövs betygen inte mindre, men de skall mäta någonting annat. De skall mäta om skolan har lyckats tända elden, och de skall mäta om föräldrarna och skolan tillsammans har gett eleven det stöd som eleven behöver för att kunna lyckas. Det är det andra synsättet som jag tycker skall gälla. Skolan skall tända en eld hos eleverna. Betygen behövs för att mäta om skolan har lyckats och om man har gett det stöd som eleverna behöver och också för att uppmuntra eleverna att gå vidare. Det handlar om att ge information, och rätt använda blir betygen ett pedagogiskt hjälpmedel. Just det här synsättet har gjort det så viktigt, enligt Centerns uppfattning, att vi har fått fram ett relativt betygssystem, som mäter eleverna mellan varandra, och i stället gått över till ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem, som mäter vad eleven har uppnått i förhållande till uppsatta mål. Centern delar inte uppfattningen att vi kan ha en skola utan betyg. Det riskerar att inte bara urholka kraven på eleverna och föräldrarna, utan också kraven på skolan. Risken är att kraven blir mindre eller försvinner när det gäller skolans förmåga att just tända elden hos eleverna. Nu finns det i det betänkande som vi diskuterar här i dag i kammaren en rad olika frågor där partierna haft olika synpunkter. Jag vill för Centerns del ta fram några saker. För det första: Vi har varit överens om att det allra viktigaste har varit arbetssättet med utvecklingssamtal, där föräldrar och skola är med. Från Centerns sida har vi också tyckt att det är viktigt och nödvändigt att det finns en obligatorisk, skriftlig information om elevens kunskaper och utveckling, utifrån läroplanens kravnivå. Vi tycker att den skall ges fr.o.m. årskurs 5. Men till skillnad från det nu gällande betygssystemet skall det inte ha karaktären av betyg. Här har vi tillsammans med Folkpartiet och kds reserverat oss i utskottet. För det andra: Det gäller frågan om när eleverna skall få betyg. Jag tycker att det är viktigt att säga att ett barn, en elev som fortfarande är ett barn, inte kan göra skillnad på ett betyg på vad han har gjort, dvs. hans prestationer, och ett betyg på vem han är, dvs. hans person. Därför är det viktigt att vi inte ger mycket tidiga betyg i grundskolan, därför att det är lätt för eleven att uppfatta det så att han är mindre värd när han får ett sämre betyg. Däremot är det viktigt, för att skolan skall kunna uppfylla sin roll gentemot eleven, att vi ger betyg i grundskolans senare del. Vi för vår del har ansett att det riktiga är att det ges från årskurs 7. Vi har tyckt att riksdagens tidigare beslut skall ändras till att gälla fr.o.m. höstterminen i årskurs 7. Vi har också på den punkten reserverat oss tillsammans med Folkpartiet och kds i utskottet. För det tredje: Det gäller skolans ansvar för att inte eleverna skall misslyckas. Så länge vi i årskurs 7 och 8 har ett steg i betygsskalan som säger att eleven ännu inte är godkänd, är det ett sätt att säga till skolan att man måste fylla upp med åtgärder för att hjälpa eleverna. Det är det första viktiga att uppnå. Det andra viktiga är att eleven inte skall behöva vandra ut med stämpeln "ej godkänd" i pannan, precis som slaktade grisar som inte har passerat kvalitetskontrollen - "du är inte godkänd". Det är principiellt fel att ha en betygsnivå som säger att eleven lämnar skolan utan godkännande. Då har skolan misslyckats. Det är därför som vi anser att det skall vara en femgradig skala i slutbetyget. Vi har i utskottet reserverat oss tillsammans med Folkpartiet på den punkten och även sagt att vi därför tycker att Skolverket skall fortsätta med sitt uppdrag och utarbeta kriterier för det antal nivåer som riksdagen tidigare har beslutat. Socialdemokraterna föreslår i sin proposition i stället att vi skall gå över till tre betygssteg. Bland de lärare, elever och föräldrar som jag diskuterar med finns det en stor oro för att tre steg inte räcker för att ge tillräcklig information till eleverna. Spännvidden blir för stor för att kunna ge sanningen, och det blir omöjligt för en lärare att med hjälp av betygen beskriva att eleven ligger över nivån Godkänd men inte kommer upp till Väl godkänd. Spännvidden blir för stor, så att betygen inte kan beskriva en nyanserad sanning. Jag tycker därför att det är fel att gå över till ett så litet antal betygssteg. För det fjärde är det meningen att det skall finnas möjlighet för den som inte klarat skolans eller läroplanens kravnivå att få ett skriftligt omdöme, men det har i propositionen mycket lösligt beskrivits hur det omdömet skall utformas. Det har i princip angivits att det kan utformas litet hur som helst. Utskottet uttalar tydligt att betygsdokumentet är en offentlig handling och att det är preciserat vad handlingen skall innehålla. Utskottet framhåller att "ömtåliga uppgifter om eleven av den karaktären att de faller in under sekretesslagens bestämmelser om sekretess på skolområdet inte skall anges i det nu ifrågavarande omdömet om eleven". Jag tycker att det är bra att detta har skrivits in. På det sättet har Centern i varje fall kommit ett stycke på väg mot det som vi tog upp i vår motion, och vi skall noga följa hur skolministern och övriga berörda kommer att följa upp detta. För det femte skall det finnas en skyldighet för skolan att för elever som avgår från grundskolan utan att ha fått betyg i ett ämne utarbeta ett omdöme i varje sådant ämne. Skolan skall inte lämna ut något omdöme, om eleven inte särskilt begär det, men skall ha skyldighet att för varje elev utarbeta ett omdöme. Något sådant förslag finns inte i propositionen, och vi kommer från Centerpartiet att återkomma i den frågan. Till sist: Vi har yrkat avslag på hela propositionen, men vi har också sagt att vi är beredda att samarbeta för att åstadkomma förbättringar under utskottsarbetet. Socialdemokraterna har inte velat och inte kunnat göra någonting för att på några viktiga punkter förändra det som har anförts i propositionen. Förra gången som skolans betyg diskuterades här i kammaren var för nästan precis ett år sedan, den 14 december 1993. Den gången var socialdemokraternas utbildningstalesman Lena Hjelm-Wallén, som skyllde på moderaterna som "inte vill göra upp i betygsfrågan, trots att man inledde samtal". Nu är Lena Hjelm Wallén minister för ett annat departement, och här i kammaren sitter nu en annan minister. Viljan att inleda samtal har funnits, däremot över huvud taget inte viljan att göra upp, så att man får en bred betygsenighet. Jag tycker att det är mycket synd. Jag tycker att det återstår för socialdemokraterna i kammaren och inte minst för skolministern att förklara varför det som var så viktigt för ett år sedan inte är viktigt nu.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna yrkar i första hand bifall till fyrpartireservationen och i andra hand till de övriga reservationer som vi undertecknat. Vi anser det olyckligt att man nu gör förändringar i betygssystemet utan en bred politisk enighet. Elever och lärare har rätt att kräva ett betygssystem som ligger fast oberoende av skiftande politiska majoriteter. Vi beklagar därför att socialdemokraterna nu river upp det planerade och beslutade betygssystemet. Det skapar oro i skolan, allra helst som propositionen inte ger ett uns av argument eller ytterligare kunskaper till stöd för detta återställande. Propositionen är så tunn att någon har sagt att man kan skära sig på den.

Vi kan inte diskutera betygen i skolan utan att påminna om att vi nu har ett målrelaterat styrsystem mellan riksdagen och kommunerna. Riksdagen styr inte längre med detaljerade regler utan sätter upp mål och ger samlade resurser och litar på att de som har ansvaret också tar ansvaret. Målen finns i läroplaner och kursplaner. Riksdagen följer upp att målen nås genom utvärdering, uppföljning och tillsyn som utförs av bl.a. Skolverket, RRV, Riksdagens revisorer och inte minst utskottet. Det är i detta sammanhang som den nya läroplanen och betygssystemet i den obligatoriska grundskolan skall fungera. Det fanns och finns fortfarande en bred majoritet för att frångå det relativa betygssystemet och övergå till ett system med på förhand tydligt angivna mål. Vi är också överens om att dessa mål skall uttryckas genom centralt utarbetade kriterier för olika betygssteg och att dessa kriterier skall vara tydliga och öppna, detta för att elever och föräldrar skall veta vad som krävs av eleven för att nå ett visst betyg. På samma sätt är vi överens om att betyg i ordning och uppförande inte skall ges liksom vi också är överens om att de nuvarande kvartssamtalen skall bli utvecklingssamtal med en tydlig struktur från första året i skolan. Fru talman! Jag var, som jag tidigare sagt, ledamot av Betygsberedningen, och vi lärde oss där att det saknas forskning kring betygs påverkan på undervisningen. Det finns t.ex. inget vetenskapligt stöd för att säga att betyg skulle "knäcka" svaga elever, men ingen kan heller hävda motsatsen. Olika länder har olika system, och det finns ingen vetenskaplig undersökning som säger att det ena landet har ett system som är bättre eller sämre än det andra. Det finns heller inga vetenskapliga fakta som säger vad som är rätt eller fel när vi talar om hur många betygssteg som är lämpligast eller när utvecklingssamtalen skall ta formen av betyg. Betygsberedningen diskuterade sig fram till en gemensam kunskapssyn och kunde därmed också presentera ett i huvudsak gemensamt förslag. Beredningen tog sin utgångspunkt i erfarna lärares kunnande och omdöme och genomförde också ett eget litet läraruppdrag. Alla partier kompromissade för att betona hur viktigt det var med ett enigt förslag för att säkra kontinuitet och långsiktighet över eventuella skiften av majoritet i riksdagen. Detta anser jag att socialdemokraterna nu har kastat på sophögen. Fru talman! Låt mig ge några utgångspunkter för varför Folkpartiet anser att vi skall ha betyg: Betyg kan, rätt använda, vara en stimulans för eleven att sträva vidare och att få ett kvitto på att strävandena uppskattas. Betyg skall även tillsammans med utvecklingssamtalen ge information till hemmet om hur skolarbetet fortskrider. Betygen har i det nya styrsystemet även en viktig funktion som utvärderare av undervisningen och skolan. Det förhållandet att alla elever skall bli godkända ger föräldrarna rätt att kräva resurser till de barn som av olika skäl riskerar att inte bli godkända. Folkpartiet vill också minska betygens roll som urvalsgrund för vidare studier, vilket det målrelaterade betygssystemet också medför. Men för att lyckas med detta måste betygen grundas i en människosyn och en kunskapssyn som är tydligt inriktad på helheter. De får t.ex. inte vara hinder för problematisering och samarbete/samläsning. Oavsett om vi önskar det eller ej måste vi inse att betygen styr betydligt mer än vad vi i allmänhet tror. De bestämmer faktiskt kunskapssynen i den vardagliga realiteten i skolan. Därför måste betygssystemet och betygen vara ett pedagogiskt styrmedel i samklang med läroplan, kursplan och skolplan, så att alla dessa styrmedel leder mot samma mål. Fru talman! Betygsberedningen diskuterade godkändgränsen utifrån att denna i första hand skulle vara ett mått på skolans resultatansvar. Utan resultatansvar framstår alltför lätt alla elevmisslyckanden som individproblem, och utan resultatansvar får skolan svårare att hävda sitt resursbehov. Alla elever skall kunna nå betyget Godkänd, även om det för en del tar längre tid, eftersom inlärning är en individuell process, som tar olika tid för olika elever i olika ämnen.Skolan har naturligtvis alltid haft ett resultatansvar. Men med ett målrelaterat betygssystem följer att ansvaret blir preciserat. Målet är alltså att alla elever, när de avslutar den obligatoriska skolan, skall ha nått nivån för godkänt. Detta minimum är lärarens, skolans och kommunens ansvar. För att nå dit måste alla lärare kontinuerligt ta reda på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på, för att så tidigt som möjligt upptäcka de barn som av olika skäl behöver extra stöd. Det är detta ansvar, menar jag, som betygen kommunicerar till lärarna och till skolan. Jag hoppas att jag därmed också har förklarat Folkpartiet liberalernas absoluta tilltro till att använda beteckningen ännu icke godkänd fram till sista terminen i nian. Liksom Betygsberedningen anser vi att det styr resurser till de elever som av olika skäl behöver extra stöd. Observera att dessa skäl kan vara högst olika. Betyget ännu icke godkänd mäter skolan, inte eleverna. Det är än viktigare i en skola som till viss del riskerar att fastna mellan regelstyrning och målstyrning, vilket jag menar att många svenska skolor har gjort. Till sist vill jag ställa några frågor till Vänsterpartiet och Miljöpartiet om deras reservation om betygsfri skola. Jag trodde att betygsmotståndet från 70-talet var bundet till det relativa betygssystemet och dess sätt att initiera konkurrens i stället för samarbete mellan eleverna. Nu, när vi skall ha ett mål och kunskapsrelaterat system där varje elev mäts i sin egen kunskapsutveckling, borde väl ändå betyg som mätare på denna utveckling kunna accepteras. Elever och föräldrar har rätt att ställa krav på skolans sätt att axla sitt ansvar, och förutsättningarna för det är att de vet hur skolarbetet fortgår. Grundskolan finansieras gemensamt, vilket ger allmänheten legitim rätt att få insyn i hur skolan fyller sin funktion. Förklara då för mig hur ni kan fullgöra en demokratisk kontroll av om skolan uppfyller sina mål utan betyg! Förklara också hur ni i första hand kan reservera er för en skola utan betyg och ändå acceptera betyg. För mig är detta två helt oförenliga ståndpunkter. Fru talman! Folkpartiet visade redan i partimotionen en vilja att komma fram till en lösning som håller för framtiden, även om det skulle ha inneburit vissa avsteg från våra tidigare ställningstaganden. Det har dock visat sig omöjligt. Än en gång har allt tal om blocköverskridande lösningar visat sig vara just vackert tal utan vidare substans. Det har faktiskt gjort mig besviken, eftersom mina erfarenheter av tidigare arbete t.ex. i Betygsberedningen har varit och är så positiva.

Fru talman! För mig är diskussionen om betyg i skolväsendet väldigt viktig. Jag har sett att betygen ofta har blivit en stridsfråga. Debatten har på ytan handlat om antal betygssteg, var de skall sättas och hur betygen skall användas. Men debatten har också tagit upp grundläggande frågor som t.ex. rör kunskapssyn och skolans roll i samhället. Efter regeringsskiftet i höstas har ett kompletterande förslag om betyg i grundskolan lagts fram av skolminister Ylva Johansson. Betygsstegen minskas från sex till tre och graden underkänt tas bort. Förslaget är en kompromiss, precis som den tidigare sexgradiga betygsskalan, och inte det alternativ som jag och Vänsterpartiet helst skulle vilja se, nämligen en helt betygsfri skola. Betygsmotståndet lever kvar i allra högsta grad. Jag tror att jag kommer att svara delvis på Margitta Edgrens frågor under mitt inlägg. Vänsterpartiet kommer att stödja skolministerns förslag, eftersom vi anser det vara mycket bättre än det tidigare förslaget. Britt-Marie Danestig-Olofsson kommer senare att redogöra för vår syn på förslaget som helhet. Jag nämner några saker som jag tror är av vikt för att hitta bra arbetsmetoder i skolan, trots betygsättningen. Att betyg inte kommer att sättas tidigare än i årskurs 8 är bra. Att gradera och sålla ut elever på ett så tidigt stadium är inte bra, varken som motkraft till utslagning av svaga elever eller för arbetssituationen i klassrummet. Att underkänd tas bort som betygsgrad leder till att skolan tydligare ges ansvar för elevens kunskaper, vilket jag också tror är bra. Nu har vi att rätta oss efter och använda oss av ett målrelaterat betygssystem i grundskolan. Det innebär inte att diskussionen om betygen skall stanna här. Målrelaterade eller relativa, så påverkar betygen skolans undervisning och elevens inskolning i det svenska samhället. Betyg fyller en viktig funktion som bevarare av sociala strukturer i samhället. Det är ingen hemlighet att barn till akademiker har bättre betyg än barn från arbetarfamiljer. Den sociala snedrekryteringen till högre studier är fortfarande tydlig och konsekvent i alla led. En mängd faktorer ligger bakom denna skevhet. Nämnas kan föräldrars engagemang, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar samt elevens självkänsla. Det är tydligt att betygen förstärker dessa tendenser, och det anser jag vara mycket olyckligt. Som utvärderingsinstrument är betyg inte särskilt bra. Det blir ofta ytligt och sällan speciellt konstruktivt. Dessutom kommer en sådan här typ av utvärdering in i ett alltför sent skede och inte som en del av inlärningsprocessen. Den knapphändiga information som betygen ger, oavsett om det är en siffra eller ett ord som utdelas i slutet av terminen, är otydlig. Vad betyder en trea? Vad innebär godkänd? Visserligen har en lärare möjlighet att ge ytterligare information, vilket bör utnyttjas. Jag tror att de i propositionen föreslagna utvecklingssamtalen kan vara till stor hjälp. Men med dagens knappa resurser inom skolan och det stora antalet elever i varje klass är det mer än troligt att just denna viktiga del i inlärningsprocessen försummas. Betygen används i dagens skolor mycket som upprättare av maktförhållanden mellan elever och lärare. Att se läraren som handledare i skolarbetet ger eleverna möjlighet till självständigt arbete och tänkande. Många lärare arbetar på det sättet redan i dag. Det tycker jag är bra. Alternativet har alltför ofta blivit korvstoppande lärare, som sitter inne med en absolut sanning att förmedla till eleverna. Betygsskolan är också den snäva kunskapens skola. Det som kommer att prioriteras är det som är enkelt att mäta. Proven koncentreras snarare runt årtal och namn än helheter, samband och kritiskt resonerande. Här rymmer skolans värld en motsättning. Läroplanens fina tal om kritiskt tänkande, självständiga och kunskapssökande elever blir ofta bara tomma ord. Kunskapsinhämtande får aldrig bli statiskt utan skall vara en process under hela livet. Hur skall vi bedöma kunskap och vems definition av kunskap skall gälla? Kan kunskap över huvud taget mätas? Jag tror inte att framtidens elever behöver betygen för att nå kunskap, utveckling och bred kompetens. Vad de behöver är i stället en skola som tar deras erfarenheter och färdigheter på allvar och inte försöker fånga in dem i redan färdiga mallar. Jag är absolut inte ensam om att genom åren ha funderat på alternativ till betygen. Det finns många tankar och idéer samlade på olika ställen. Skolan har under de senaste åren genomgått en hel del mycket stora förändringar och står inför nya och delvis svåra förändringar under det år som kommer. Jag har respekt för dem som anser att tiden inte är mogen för att genomföra den betygsfria skolan än. Vi måste låta förändringarna lägga sig. Vi skall noga utvärdera det nya betygssystemet. Det kan komma att ta tid. Jag vill att vi utnyttjar denna tid väl. Av de betygsberedningar och utredningar som tidigare har tillsatts har ingen fått uppdraget att utreda ett helt betygsfritt alternativ. Jag tycker att det är på tiden att vi aktivt söker alternativ till dagens betygsskola. Vårt samhälle står inför mycket stora problem gällande segregation, utslagning och arbetslöshet. Därför är det viktigt att vi genom skolan ser till att skapa en trygghet, ett eget kunskapssökande och livshungrigt lärande, där det lönar sig att samarbeta. Den situationen finns inte i dag. Allt större grupper i vårt samhälle faller utanför normens ramar. Ungdomar, invandrare och kvinnor är, precis som tidigare, de svaga grupperna som faller utanför. Vi måste börja leta efter hållbara lösningar för utbildning och skolväsende redan nu. Utvecklingen i vårt samhälle går mycket fort, och vi har inte råd att bli tagna på sängen. Självklart kan inte en betygsfri skola lösa alla problem och konflikter. Men den kan komma att bli en viktig del i att skapa ett stabilt samhälle för oss alla. Fru talman! Jag yrkar att det tillsätts en parlamentarisk utredning som får i uppdrag att reda ut vilka konsekvenserna kan komma att bli av en helt betygsfri grundskola. Någon gång kanske också politiker lär sig att ha framförhållning. Det är mitt hopp med detta yrkande.

Fru talman! Jag reagerar ganska starkt på uttalandet om att det betygssystem som fastlades av riksdagen förra gången skulle bygga på en snäv kunskapssyn. Om man tar del av det beredningsarbete som har skett under flera regeringar och det underlag som finns för den förra betygspropositionen och även den vi behandlar i dag, kan man konstatera att de handlar om den kunskapssyn som finns redovisad i läroplansarbetet. Den bygger på fyra f - fakta, färdigheter, förankring och förtrogenhet. Om den råder stor och bred enighet i denna riksdag. Sedan är det en annan sak att det inte är så enkelt att på olika sätt, t.ex. med prov, få en helt objektiv bild där man tar intryck av alla delar i kunskapssynen, när man skall sätta betyg. Just därför har också de kriterier som Skolverket skall arbeta med varit en ganska svår nöt att knäcka. Jag vänder mig emot påståendena om att de som är för betyg i skolan skulle ha en snäv och föråldrad kunskapssyn. Så är det faktiskt inte.

Fru talman! Betyg och läroplan är faktiskt inte riktigt samma sak. Det är här jag menar att det finns en motsättning. Jag tycker att betygen hindrar just det Beatrice Ask pratade om, dvs. den breda kunskapssynen och det sättet att arbeta i skolan, även om det finns en bred majoritet bakom dem. Jag tycker också att läroplanens ord om kritiskt tänkande osv. är mycket bra, men jag menar att betygen faktiskt hindrar elever och framför allt att de stabiliserar maktförhållandet lärare och elev emellan. Som jag tidigare sade tycker jag att betygen alltför ofta utnyttjas av lärare för att stabilisera maktförhållanden i klassrummen. De leder inte till någon speciellt bra kunskapssyn eller till ett lärande som är bra från elevens sida sett.
Fru talman! Det är mycket intressant att Hanna Zetterberg inte ser läroplan och betyg i ett sammanhang. Läroplanen är ju statens riktlinjer för skolans verksamhet. Där slås fast vad skolans undervisning och verksamhet i övrigt skall nå. Betyg och andra former av utvärdering syftar till att ta reda på i vilken utsträckning man når dessa mål och till att ge information till elev och hem om hur skolan bedömer att man har nått dit. Vi är alla väl medvetna om att det perfekta betygssystemet knappast finns. Men så länge man inte har något alternativ, åtminstone när det gäller att följa upp de viktiga målen i läroplanen, är det något bekymmersamt att helt avvika från ett system med en skola där det finns någon form av betyg.
Fru talman! Utvärdering är väldigt bra och skall vara en del av skolan. Det är självklart att man måste utvärdera både eleven, läraren och skolan som helhet. Jag tycker att utvecklingssamtalen är ett väldigt bra steg åt detta håll. Jag ser att betygen kanske inte kommer att användas på samma sätt som i dag. Jag tror att Beatrice Ask precis som jag vet att teori och praktik inte alltid hänger ihop. Det finns många skolor där betygen inte används på det sätt man hade tänkt sig när man skrev läroplanen. Läroplanen och betyg kanske inte alltid hänger ihop. Jag tycker att vi skall använda den tid vi nu har till att utvärdera det betygssystem som föreslås. Det är bara på det sättet vi kan hitta alternativ. Det finns inte något perfekt betygssystem. Nej, det kanske över huvud taget inte finns något perfekt skolsystem. Men om vi inte börjar titta på alternativen nu tror jag att det kan komma att vara för sent vid ett senare tillfälle. Jag vill att vi tillsätter en utredning som kollar på konsekvenserna av en betygsfri skola, ser vad det skulle kunna leda till och vad det finns för fördelar och eventuella nackdelar. Jag har inte sagt någonting om att människor som tycker att betyg skall finnas har en snäv kunskapssyn eller om att jag inte ställer mig bakom det nya betygsförslaget.
Fru talman! Jag tycker att Hanna Zetterberg alldeles perfekt beskrev det betygssystem som vi nu skall lämna, dvs. det relativa betygssystemet. Det användes på fel sätt ute i skolorna. Både lärare, elever och föräldrar förlorade förtroendet för det. Vi går nu över till ett annat, målrelaterat system, där eleverna endast mäts mot sig själva. Till skillnad från i det tidigare systemet finns det ingenting som säger att det är för snävt. Ingen stoppas i sin kunskapsutveckling. Det finns inget tal om att femmor eller fyror kan ta slut eller om att det även måste ges lägre betyg. Det är det viktigaste, tycker jag. Med tanke på detta har vi bestämt oss för att det skall finnas öppna kriterier, relaterade till de olika målen i läroplanen, som skall vara så tydliga och så öppna att man på förhand kan föra ett samtal mellan elever, föräldrar och lärare som visar vad eleven måste prestera för att nå ett visst betyg. Det är det som är skillnaden jämfört med tidigare. Det blir nu ett öppet system. Det blir inga hemligheter som elever kan missförstå, och lärarna kan inte använda sin makt i betygssystemet, vilket Hanna Zetterberg påstod sker. Nu måste läraren på förhand tala om vilka kriterier som finns för ett visst betyg. Det är den stora skillnaden. Tanken är också att den nya läroplanen och betygssystemet i och med att de bygger på en gemensam kunskapssyn också skall sträva åt samma håll. Inte heller detta tyckte jag att Hanna Zetterberg riktigt hade uppfattat. I och med att riksdagens båda styrdokument styr åt samma håll finns det också förutsättningar för att de mål som finns i läroplanen blir uppfyllda.
Fru talman! Jag skall börja med att säga att jag tror att det målrelaterade betygssystemet faktiskt är bättre och har många fördelar jämfört med det relativa betygssystemet. Men jag tror fortfarande att det finns andra alternativ som kanske är bättre. Man lurar sig själv litet om man menar att det målrelaterade systemet bara är målrelaterat. Vad händer när elever söker vidare till högre utbildning? Då graderas de och jämförs med varandra. Är det inte väldigt lätt att det målrelaterade betygssystemet i själva verket blir relativt när man söker vidare? Det finns sådana problem. Det finns också problem med att man har centrala direktiv osv. Det skall vi kanske inte gå in på så mycket nu. Jag tycker att det är bra att styrdokumenten - läroplanen och betygsförslaget - hänger ihop. Men jag ser också en fara i att praktik och teori inte alltid hänger ihop. Jag tycker att vi skall göra någonting åt det, och jag tycker att vi skall försöka göra det i förebyggande syfte.
Fru talman! Det händer samma sak med detta betygssystem som med andra betygssystem när eleverna måste flytta. Det fanns inte heller tidigare någonting som sade att man absolut måste ha hunnit till en viss nivå i en skola när man flyttade till en annan skola. Eleverna får läsa in så att de kommer till samma nivå som de nya skolkamraterna. Hanna Zetterberg har rätt i att det målrelaterade betygssystemet inte är direkt användbart för att söka vidare till t.ex. högskolan. Det sätt på vilket högskolorna försöker använda systemet är inte korrekt. Det krävs andra typer av antagningsförfaranden bredvid ett målrelaterat system. Det gör också att de som skall ta emot elever - högskola eller gymnasium - måste anstränga sig betydligt mer än de hittills har gjort för att förstå hur det nya systemet fungerar. Där har Hanna Zetterberg en poäng. Man har inte riktigt lyckats förklara hur ett målrelaterat system skall fungera när eleverna söker vidare.
Fru talman! Just på grund av att det finns problem vid vidare antagning till högre studier, där de målrelaterade betygen inte fyller någon funktion, undrar jag vilken funktion betygen fyller över huvud taget. Därför skulle jag vilja att vi tittar vidare på frågan om vi om några år eventuellt kan genomföra en helt betygsfri skola.

Fru talman! Om det är någonting man längtar efter ute på skolorna i dag är det att få arbetsro. Att verksamheten kan bedrivas med någon form av långsiktighet är den första förutsättningen för att den skall kunna hålla hög kvalitet. När beslut rivs upp innan de har hunnit träda i kraft, men efter att en hel del arbete redan har lagts ned både på myndigheter och skolor, får man förstå om det leder till problem och missnöje bland dem som berörs. Tvära kast i skolpolitiken gör arbetssituationen ute på skolorna fullständigt omöjlig. När riksdagen förra riksmötet fattade beslut om ett nytt betygssystem gjordes det efter ett omfattande utrednings och samrådsförfarande. När regeringen nu går in och gör stora förändringar i systemet görs det utan att någonting nytt har framkommit som skulle ge anledning till förändringarna och helt utan samråd från departementets sida. Som vanligt, frestas man säga, anser sig Socialdemokraterna klara sig utan andra partiers åsikter. De vet bäst själva. Fru talman! När det gäller sakfrågan, om betygens utformning, är det självfallet så att det inte finns något helt idealiskt betygssystem. Men det finns vissa grundläggande krav som måste ställas om systemet skall fungera. Ett sådant krav är att systemet fungerar som en sporre för eleverna och inte som ett slag i huvudet på dem. Visserligen måste målsättningen vara att själva undervisningen läggs upp så att den stimulerar eleverna att lära sig mer bara för att det är intressant och roligt att lära sig. Man måste få möjlighet att tända den eld hos eleverna som Andreas Carlgren talade om. Men all erfarenhet visar att de flesta - det gäller både barn och vuxna - behöver någon form av yttre motivation för att göra sitt bästa. Hur den utformas bäst kan variera beroende på elevernas ålder, ämnets karaktär osv. De klassiska gamla guldstjärnorna eller andra bokmärken fungerar ofta bra i de lägre årskurserna. När man kommer högre upp i årskurserna kan känslan av att man vill fortsätta sina studier med en viss inriktning fungera som den motivation man behöver. Men det kan också ett rätt utformat betygssystem göra. Det mål och kunskapsrelaterade betygssystem som nu kommer att införas, och som det dess bättre råder enighet om, har betydligt större förutsättningar än det gamla relativa systemet att motivera eleverna. Det beror bl.a. på att betygsstegen skall vara kunskapsmässigt definierade. Då får eleverna en chans att arbeta mot tydligt uppsatta mål. De vet vad som gäller för att uppnå ett visst betyg. De jämför med sina egna tidigare prestationer och inte med sina klasskamraters. Men om det nya systemet skall verka motivationsskapande fullt ut får inte antalet betygssteg vara för få. Särskilt för elever med inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller allmänt svag motivation är det viktigt att nästa steg i betygsskalan verkar möjlig att uppnå. Om det är för stora hopp mellan nivåerna kan det få den ivrigaste elev att tappa sugen. Det blir lättare att följa minsta motståndets lag och nöja sig med nivån godkänd, om man nu har lyckats uppnå den, i stället för att sträva vidare mot nästa mål. När regeringen nu föreslår att betygssystemet bara skall innehålla tre steg får det också andra negativa konsekvenser. När spännvidden är så stor, som den då nödvändigtvis måste bli, säger betygen väldigt litet om vad eleven kan - och det är ett annat viktigt krav som måste ställas på ett bra betygssystem. Det skall informera eleverna och föräldrarna om elevens kunskapsutveckling på ett så bra sätt som möjligt. En tregradig skala blir alldeles för trubbig för att uppfylla det kravet. Fru talman! I det beslut som fattades under det förra riksmötet slogs det fast att den grundläggande kontaktformen mellan hem och skola skall vara muntlig information, bl.a. i form av utvecklingssamtal. Det är bra att regeringen fullföljer den linjen. Betyg i form av siffror eller bokstäver kan aldrig ersätta den information som ges vid direkt kontakt mellan hem och skola. Tanken med utvecklingssamtalen är att de skall bygga på ömsesidig information och leda till samverkan mellan eleven, föräldrarna och lärarna. De skall tillsammans ta ansvar för att eleven får möjlighet att utvecklas positivt utifrån sina egna förutsättningar både kunskapsmässigt och socialt. Men som ett komplement till den muntliga informationen behövs också skriftlig information därför att den ofta underlättar för elever och föräldrar att bedöma hur det går för eleven. Den är alltså viktig för varje elevs egen skull. Därför bör den vara obligatorisk från årskurs 5. Att som regeringen nu gör införa regeln att föräldrar som vill ha skriftlig information måste begära det kommer bara att leda till att de barn som kommer från studiemotiverade hem kommer att få ett ännu större överläge än de har i dag. Jag tycker att vi skall komma ihåg detta när vi diskuterar snedrekrytering till högre utbildning i andra sammanhang. Det finns saker som medverkar till eller motverkar en sådan utveckling. Detta är något som kommer att medverka till att den förstärks. Fru talman! Vikten av att tidigt upptäcka de elever som behöver särskilt stöd i olika ämnen kan inte nog betonas. Skolan måste göra sitt yttersta för att hjälpa alla elever att nå upp till den grundläggande kunskapsnivå som fastställts i kursplanerna. Därför är det också oroväckande att regeringen inte lägger samma vikt vid en kontrollstation i form av nationella prov mitt under skoltiden som riksdagen gjorde i sitt tidigare beslut. Nationella prov ger nämligen ytterligare en möjlighet att identifiera de elever som inte nått upp till den kunskapsnivå som finns specificerad i de nationella målen. Elever som visar sig behöva det kan då få det extra stöd de har rätt till. De nationella proven är också ett sätt att försäkra sig om att undervisningens kvalitet är likvärdig över hela landet. Därför bör de nationella proven vara obligatoriska och genomföras när lärarna bedömer det lämpligt med utgångspunkt från den timplan skolan arbetar efter. Flexibiliteten skall alltså vara stor, men det räcker inte att bara vissa lärare genomför proven. Alla skall göra det. Antalet betygstillfällen är ytterligare en del av betygssystemet som nu kommer att förändras. Det är svårt att veta vilket antal som är optimalt, men att förlägga det första betygstillfället så sent som i årskurs 8 ger eleverna för liten chans att påverka sitt slutbetyg från grundskolan eftersom de då inte riktigt har lärt sig hur systemet fungerar. Det är inte svårt att konstatera. Därför menar jag att betygen bör börja ges senast i årskurs 7. Fru talman! I dag lämnar många elever grundskolan med en känsla av totalt misslyckande. Upp till 10 % av eleverna i avgångsklasserna kan inte läsa och skriva tillräckligt bra för att kunna fungera i samhället. De beslut som fattades på skolans område under det förra riksmötet, bl.a. när det gäller betygssystemet, gav visst hopp om en förbättrad situation inte minst för dessa elever. De förändringar som Socialdemokraterna nu driver igenom tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet innebär att vi tar flera steg tillbaka igen. Det får inte så stora konsekvenser för oss politiker, utom att det möjligen spär på föraktet för oss, men det kan få stora konsekvenser för alla dem som kanske inte får de stöd som de så väl behöver och som regeringen inte vill garantera dem. Jag yrkar i första hand bifall till reservation 2 som är ett avslag på propositionen och i andra hand till reservationerna 3, 6 och 7.

Fru talman! Först av allt vill jag eftersom jag inte gjorde det i mitt inledningsanförande i första hand yrka bifall till reservationen 2 och i andra hand yrka bifall till de reservationer som Centern har skrivit under. Jag tror att det är nödvändigt för skolan att få veta vilka spelregler som skall gälla. De spelreglerna måste ges i sådan tid att lärare, föräldrar och elever både hinner sätta sig in i förutsättningarna och genomföra de förändringar som behövs. Nu har skolan på kort tid fått ny läroplan, ny timplan, nya kursplaner och nytt betygssystem. Då väljer Socialdemokraterna att i absolut sista minuten riva upp besluten om betygssystemet. Ni river upp beslutet om antalet betygssteg, ni river upp beslutet om tidpunkten och senarelägger när eleverna skall få betyg och ni river upp beslutet om den skriftliga informationens roll fr.om. årskurs 5, för att nämna några exempel. Ni måste ha väldigt goda skäl när ni nu skall riva upp himmel och jord för föräldrar, elever och lärare i absolut sista minuten. Därför lyssnade jag mycket noga på vad Ingegerd Wärnersson sade. Jag hörde inte ett enda skäl. Jag har läst propositionen mycket noga. Jag har inte sett ett enda skäl till varför allt detta skall göras. Det är det första och minsta som ni borde kunna lämna här i kammaren. Ni borde åtminstone kunna tala om varför ni skall göra detta. För det andra säger Ingegerd Wärnersson att det är positivt med de samtal som vi har haft. Det är alltid bra med samtal. Men det är å andra sidan ingen idé med politiker som bara pratar. Det skall ju leda till något också. Detta ledde inte till någonting. Ingegerd Wärnersson säger nu att det inte går att kompromissa om bara ena parten vill kompromissa. Jag skall lyssna med väldigt stor spänning till vad det är för kompromiss som Socialdemokraterna har varit beredda att göra och som vi andra inte har godkänt. Jag har inte uppfattat det tidigare. Det är möjligt att jag är så lomhörd, men jag tror inte det. Nu skall jag med stor spänning lyssna till Ingegärd Wärnersson och höra vad det är för kompromiss som ni har varit beredda att göra som vi andra inte har kunnat godkänna.

Fru talman! För det första var första frågan varför Socialdemokraterna tycker att det är nödvändigt att i sista minuten riva upp himmel och jord för elever, föräldrar och lärare. Om jag förstod det rätt är det svar vi har fått att det beror på att Socialdemokraterna sade så innan valet, punkt slut. Det är väl inget skäl för alla elever, föräldrar och lärare som nu behöver anpassa sig? Det är en åsikt som Socialdemokraterna haft sedan tidigare. Det jag frågar om är skälet till den åsikten. För det andra sade Ingegerd Wärnersson att Socialdemokraterna avgav en rad reservationer till utskottets betänkande den gången beslutet fattades för ett år sedan. Javisst. Men då skyllde ni på att det var kds och Moderaterna som hade hindrat en uppgörelse. Nu fanns det väl inget hinder? Nu var det ni själva som hade initiativet. Jag förstår inte varför ni inte tog det. Den tredje saken som jag vill ta upp är följande. Ingegärd Wärnersson nämnde i sin inledning några punkter där det finns bred enighet. Jag tycker att det är bra. Det hade behövts många fler. Men det beror inte alls på de insatser som Socialdemokratarna har gjort utan på vad vi har gjort från Folkpartiets, Centerns och kds sida. Till sist till de fem betygsstegen. Antingen är problemet fem steg i sig, men då måste det ha tillkommit något nytt sedan Ingegerd Wärnersson var med i Betygsberedningen, eller så beror det på tiden, dvs. att det är för kort om tid. Men det går att ändra på, om det verkligen är det som är problemet. Jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror att problemet är att Socialdemokraterna bestämt sig för en annan linje, och då skall Sverige, elever och alla andra, rätta sig efter det. Vi andra som sitter i riksdagen, och som representerar en stor grupp av svenska folket, skall bara anpassa oss till det. Det tycker jag är tråkigt.

Herr talman! Andreas Carlgren har ställt frågan varför. Jag har lyssnat på Ingegerd Wärnersson och kan inte tro att jag får ett mer uttömmande svar än Jag vill ändå kommentera en sak. Viljan att kompromissa fanns. Ingen har väl tydligare uttryckt det än vi i Folkparitet liberalerna i vår motion. Där har vi oerhört tydligt talat om att vi är angelägna om att vi får ett betygssystem över blockgränserna i riksdagen för att det skall hålla för framtiden. Vi har väldigt tydligt talat om på förhand på vilka områden vi kan tänka oss att frångå det som egentligen är vårt huvudförslag. Inte kan Ingegerd Wärnersson säga att det saknades vilja att komma överens. De samtal vi haft var fina och öppna samtal, men det fanns inget mandat från departementet till utskottets socialdemokratiska ledamöter att träffa överenskommelser. En enda fråga till. Ingegerd Wärnersson säger att det är viktigt med samma betygssystem i grundskolan som i gymnasieskolan. Det förstår inte jag. Varför det? Grundskolan är en obligatorisk skola, och gymnasiet är en frivillig skola. Vi har bestämt att det i grundskolan är ett resultatansvar för skola och kommun att alla elever skall godkännas. Därför kräver det ett system, medan gymnasiet som frivillig skola som förberedande för yrkesliv eller vidare studier kan hantera ett helt annat betygssystem. Vad menar Ingegerd Wärnersson med att säga att det är viktigt att de två systemen är likadana?

Herr talman! Precis som i många andra frågor låter det så här: Vad vi socialdemokrater vilja det må andra rätta sig efter. Vi stör inte skolorna i deras arbete, säger Ingegerd Wärnersson. Jag tycker att det är väl magstarkt, när varenda lärare man träffar suckar djupt och säger: Ni tänker väl inte ändra er igen! Riksdagen kan väl inte riva upp sådana här långtgående beslut efter varje mandatperiod. Ingegerd Wärnersson säger själv att det inte är självklart att man skall ändra sig efter varje regimskifte. Utvärderingen skall visa om det fungerar. Om det inte gör det kan också socialdemokraterna tänka sig en förändring. Det är märkligt att man inte kunde resonera så den här gången. Det här betygssystemet fick inte ens träda i kraft, än mindre vara föremål för en utvärdering, som vi sedan kunde ha haft som utgångspunkt för ett framtida beslut. Också vi kristdemokrater hade då kunnat tänka oss att se vilka brister som fanns med systemet och vara med på vissa ändringar. Varför? Vi har inte fått något svar. Erfarenheten från höstens arbete nämnde Ingegerd Wärnersson. Men propositionen skrevs ju omedelbart efter regeringsskiftet, och då hade skolorna knappast kommit i gång, så det kan inte vara något bra svar. Jag väntar fortfarande på ett svar. Är det enda skälet att socialdemokraterna i valrörelsen sade att de skulle riva upp beslutet, eller finns det andra skäl? Var fanns kompromissviljan från socialdemokraterna? Vi träffades och samtalade, men det fanns inget kompromissförslag framlagt. Man kunde t.ex. ha tänkt sig en kompromiss med betyg från årskurs 7 och fyra betygssteg. Jag tror att en sådan kompromiss hade kunnat få en ganska bred enighet i riksdagen. Det kunde man åtminstone ha arbetat för från olika håll. Men någonting sådant framfördes inte, utan det var just samtal vi förde, och ingenting annat. Det tycker jag är viktigt att konstatera. Frågan är alltså fortfarande varför. Står Ingegerd Wärnersson kvar vid att det här beslutet inte kommer att störa skolorna i deras arbete, och vad bygger hon det i så fall på?

Herr talman! Jag är inte förvånad över att det är få som har hört av sig. Jag tror att det beror på att det finns en stor uppgivenhet ute i skolorna och att man nu har börjat resonera så att det inte är någon idé. Det finns t.o.m. de som uttrycker det så här tydligt och säger: Vi kör vårt eget "race", vi fortsätter som vi har gjort tidigare, för vi kan inte ta hänsyn till och anpassa oss efter alla förändringar som görs på skolans område. Det är förödande om klimatet blir sådant i skolorna. När det gäller tre steg i betygssystemet säger Ingegerd Wärnersson: Vi anser att detta är rimligt. Sedan kom förklaringen att det skulle vara svårt för eleverna. Det finns väldigt många som anser att det inte är rimligt, framför allt för de svaga elevernas skull. Det blir för stora hopp mellan de olika nivåerna. Det blir väldigt svårt att motivera framför allt svaga elever att ta sig vidare, motivera dem att göra en insats till, skärpa sig ytterligare när det ändå känns hopplöst. Skall vi ha ett betygssystem, skall vi ha ett system som inte slår eleverna i huvudet utan som fungerar som en sporre för dem. Det tror jag inte ett trebetygssystem gör, åtminstone inte på grundskolenivå. Där måste det vara mål vars innebörd man kan fatta. De behöver vara ganska små i sin omfattning för att grundskoleeleverna skall kunna ta dem till sig och tycka att det är någon idé med att försöka arbeta för dem. Högre upp kan jag ha större förståelse för att man kan ha färre steg, men i grundskolan behöver vi ha fler steg.

Herr talman! Vår sammanhållna grundskola skall vara en skola för alla, anpassad till varje barns unika förutsättningar och dit alla grupper av föräldrar tryggt kan skicka sina barn. Därför är skolan en gemensam angelägenhet för hela det demokratiska samhället. Synpunkterna på skolan är många och divergerande. Det är ett tecken på ett välkommet engagemang. Kanske är betygsfrågan, precis som Ingegerd Wärnersson sade, den skolpolitiska fråga som engagerar de allra flesta. Det är i alla fall en fråga där många människor har en uppfattning, och ofta en tvärsäker sådan. Jag tror att diskussionen om betygen ibland blir substitut för den viktiga debatten om undervisningen och skolans uppgift. Betygsfrågan tenderar också att bli personlig i den meningen att det är lätt och vanligt att relatera till sina egna betyg eller till sina barns betyg. Det här behöver inte vara negativt, men det präglar debatten. Skolans huvudsakliga uppgift är den aktiva och kreativa process som undervisning och kunskapsutveckling utgör. Skolans huvudsakliga uppgift är inte att sortera eleverna. I stället måste en skola för alla möta barnens skilda erfarenheter, intressen och förutsättningar på ett sådant sätt att alla barn och ungdomar garanteras en likvärdig utbildning. Den svenska grundskolan är en bra skola med, vid en internationell jämförelse, mycket stora förtjänster. Trots detta finns det förstås brister och problem. Jag tror att det finns en risk att vi i vår iver att åtgärda dessa brister luras att tro att betygssystemet kan lösa problem med undervisningen. Jag tror att det är en fåfäng förhoppning. Betygens inverkan på undervisningen kan vara både positiv och negativ - ofta samtidigt. Det som en elev uppfattar som en uppmuntrande stimulans blir för en annan ett hinder i den egna kunskapsutvecklingen. Jag tror att vi måste konstatera att det optimala betygssystemet svårligen låter sig konstrueras och att effekterna på undervisningen också är svårbedömda, precis som Margitta Edgren här redovisade. I många år har det funnits en kritik mot det betygssystem som vi har haft - det relativa betygssystemet. Den kritiken har också gällt betyg i allmänhet. Hanna Zetterberg gav uttryck för det i talarstolen här. Kritiken har gällt att man när det gäller betygen ofta har ägnat sig åt att mäta lätt mätbara kunskaper, att betygen har skapat konkurrens och att betygen har varit ett hinder för samarbetet i skolan. Jag delar den kritiken. Trots det anser jag att vi behöver betyg. Det är framför allt av två skäl som vi behöver betyg i grundskolan: Vi behöver intyg på uppnådda kunskaper. Alla elever som lämnar grundskolan skall få med sig ett intyg på att de har gått där och på vilka kunskaper de har förvärvat under sin grundskoletid. Vi behöver också betygen som urval för grund till vidare studier. När det gäller urvalet till gymnasieskolan minskar betygens roll i urvalssammanhang. Det är välkommet att den rollen minskar. Men fortfarande finns en sådan uppgift för betygen. Betygen spelar därför sin huvudsakliga roll när grundskolan skall avslutas. Men under hela skoltiden finns det ett stort behov av information och samarbete mellan hem och skola. Det är nödvändigt att denna information fungerar bra. Betyg är enligt min uppfattning ett mycket trubbigt och torftigt instrument för information mellan hem och skola. På vissa skolor fungerar de s.k. kvartssamtalen bra i dag. Men vi måste också konstatera att det på många håll finns stora brister när det gäller de s.k. kvartssamtalen. Erfarenheter har visat att de ofta har karaktären av ett strikt rapporterande från lärare till förälder. Ibland är eleven inte ens med. För många föräldrar är de traditionella samtalen en obehaglig påminnelse om deras egen skoltid, särskilt när samtalen förs i klassrummen. Som förälder skall man inte behöva känna sig kränkt eller nedvärderad när man går till sitt barns kvartssamtal. Innehållet i samtalen kan ibland dessutom vara mycket ytligt, t.ex. av karaktären: Johan är pigg och glad. Eller: Sara arbetar bra. Därför är jag mycket glad att vi i riksdagen står eniga bakom utvecklingssamtalen, som skall ersätta de gamla kvartssamtalen. Skillnaden mellan ett utvecklingssamtal och ett kvartssamtal kan kort sammanfattas med att ett utvecklingssamtal utgår från en utveckling. Det är ett ömsesidigt åtagande och en ömsesidig diskussion mellan tre parter - föräldrar, elever och lärare. Jag tror att det också är viktigt att utvecklingssamtalen förbereds väl och att de förutsätter att föräldrarna får kontinuerlig information om vad skolan sysslar med och vad undervisningen går ut på, alltså inte bara information om det egna barnets utveckling. Nu skall vi ersätta det relativa betygssystemet med ett mål och kunskapsrelaterat system. Det finns några uppenbara fördelar med ett mål och kunskapsrelaterat system jämfört med det relativa betygssystemet. En av de fördelarna är att det blir nödvändigt att under hela skoltiden diskutera kursplanernas målsättning och betygskriterierna mellan elever, föräldrar och lärare. Betygssättningen kan inte längre vara hemlig eller överlämnad enbart åt läraren. Det måste vara en diskussion kring betygskriterierna, och betygskriterierna skall vara tydliga och därmed kunna ifrågasättas - som sig bör i ett demokratiskt samhälle. Jag hoppas också att de nya betygen skall kunna leda till att vi får mera konstruktiva diskussioner kring nödvändiga och önskvärda kunskaper i skolan i stället för de ibland mycket ofruktbara kommentarer som finns i samband med betygsättning av karaktären: Sara ligger på medel. Eller: Per hade 36 av 50 på provet. Men mål och kunskapsrelaterade betyg rymmer också vissa begränsningar i förhållande till det relativa systemet. En normalfördelningskurva kan i princip indelas i ett oändligt antal betygsnivåer. Men det kan man inte i fråga om ett kunskapsrelaterat betygssystem. Det kommer att vara svårt att utforma betygskriterier. De kriterierna måste vara klart avgränsade, så att betygssättningen inte uppfattas som godtycklig. Ett intyg skall bli just ett intyg på uppnådda kunskaper. Det finns också en risk att betygskriterierna leder till centralstyrning av undervisningen, något som inte är önskvärt. Det blir nog en svår avvägning att tala om hur många betygssteg vi skall ha. Särskilt när det gäller ett betygssystem som ännu är nytt och relativt oprövat - vi har bara prövat det en termin i gymnasieskolan. Vi har valt att följa det antal betygssteg som finns i gymnasieskolan och på komvux. Man kan naturligtvis diskutera antalet steg. Jag tror att man kan vara övertygad om att ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem kräver relativt få betygssteg. Men det är klart att ingen säkert kan veta om det är två, tre eller fyra steg. Jag tycker att det finns en stor poäng i att vi får ett system som stämmer överens med betygsstegen i gymnasieskolan och på komvux. Nu har vi betygen godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd både i de obligatoriska och i de frivilliga skolformerna. I de frivilliga skolformerna finns dessutom betyget icke godkänd. Jag har svårt att förstå den vikt som en del av debattörerna här lägger vid antalet betygssteg. Jag har också svårt att förstå vad som är skillnaden mellan betygssystemet i grundskolan och betygssystemet i gymnasieskolan och varför det för de yngre eleverna skulle krävas fler steg än för de äldre eleverna. Det har också efterlysts i debatten besked om vad skälen för regeringens förslag är. Låt mig kort försöka säga det. Jag har kommenterat detta med antalet steg. Att vi sätter betyg först fr.o.m. årskurs 8 i det här förslaget bygger bl.a. på att det inte fanns någon majoritet bland remissvaren för betygsättning fr.o.m.årskurs 7. Det bygger också på det faktum att det fortfarande är så att de allra flesta elever byter lärare när de går in i årskurs 7. Vi hoppas att detta med tiden skall ändras, i och med att de nya grundskollärarna kommer ut i arbete. Men fortfarande ser det ut på nämnda sätt. Det är också så att de betygskriterier som skall utformas i det nya styrsystemet och med den nya fria timplanen i grundskolan per definition måste utformas efter årskurs 9, efter avslutad grundskolekurs. Det gör även att det blir större svårigheter ju tidigare man skall försöka använda de här kriterierna, eftersom de ändå bara kan skrivas för den avslutade kursen. I frågan om varför vi inte skall ha betyget underkänt i grundskolan har Andreas Carlgren mycket vältaligt argumenterat. Där har jag inget ytterligare att tillägga. När det gäller obligatoriska skriftliga omdömen vänder vi på kakan. Vi ger föräldrarna initiativet att själva begära skriftliga omdömen, om sådana anses vara ett stöd. Jag ber att få återkomma senare när det gäller vissa kommentarer och även en del frågor som har ställts till mig.

Herr talman! Skolministern säger att människor har olika kriterier för att ha olika och mycket bestämda uppfattningar om betyg. Hon kategoriserar det hela och säger att det handlar om personliga erfarenheter och substitut, därför att man inte begriper att man i stället borde diskutera skolans arbetsformer. Jag utgår från att skolministern inte tror att det gäller riksdagsledamöter. Vi har ett gediget underlag för att diskutera betygen, och jag tror att vi också sorterar bort de mest personliga erfarenheterna i den diskussionen. Jag försäkrar, skolministern, att vi moderater inte tror vare sig att betyg kan vara perfekta eller att betyg löser alla bekymmer. När det sedan gäller betygens uppgift säger skolministern att betygen är ett trubbigt och torftigt instrument. Ja, det kan jag hålla med om. Men problemet är att ni gör betygen ännu sämre. De kommer senare. De har färre steg. Ni tar bort de skriftliga omdömen som riksdagen föreslagit. Det är bara de som i särskild ordning begär skriftliga omdömen som kommer att få sådana. På det viset blir det pedagogiska instrumentet ännu sämre än det möjligen var innan. Från socialdemokratisk sida talas det mycket om utvecklingssamtalen. Problemet är att ni inte har några förslag utöver vad riksdagen bestämde för ett år sedan - vi gav också ett uppdrag till Skolverket - om hur de skall åstadkommas. Ni bara pratar. Jag hoppas verkligen att det här arbetet leder någon vart. Men när man hänger upp hela informationsutbytet mellan hem och skola på detta, så ger det inte mycket. Jag blev väldigt förvånad över att höra skolministern säga att hon inte begriper varför det i det tidigare förslaget är en skillnad mellan betygen i grundskolan och på gymnasiet. Skälet är ju att i grundskolan är betyget dels ett pedagogiskt instrument, dels avslutningsbetyg. I gymnasiet, som dessutom är kursutformat, är varje betyg ett avslutningsbetyg. Den pedagogiska poängen ligger inte där, eftersom betygen skall sättas efter avslutad kurs. Slutbetyget är en redovisning av kurserna och de satta betygen. Tittar man på hur de olika skolformerna ser ut finner man att det är mycket naturligt och ganska klokt tänkt att det finns en skillnad. Därför är det mycket märkligt att ni hänger upp er på nödvändigheten att det skall vara samma system, när skolformerna faktiskt är tämligen olika. Jag delar Andreas Carlgrens uppfattning att betyg och omdömen är en betygssättning också av skolan. Därför är jag mycket intresserad av varför skolministern tar bort kravet på skolorna att delta i den nationella utvärderingen i årskurs 5. Det tycker jag är ett mycket allvarligt förslag, som dess värre hotar de tre ben som vi har byggt upp styrsystemet med.
Herr talman! Låt mig först säga till Beatrice Ask att vi inte tar bort någon nationell utvärdering. Tvärtom. En nationell utvärdering av skolan är av oerhört stor vikt i det nya styrsystemet för skolan. I den nationella utvärderingen ingår ett antal olika saker som skall utvärderas. Det gäller kunskapsnivåer i olika ämnen. Det gäller elevernas förmåga att själva söka sig till kunskap. Det gäller elevernas förmåga att själva ta initiativ, att lösa problem. Det gäller en rad olika frågor om hur skolan och undervisningen fungerar. De nationella proven i svenska, matematik och engelska i årskurs 5 är avsedda att vara ett stöd i lärarens bedömning av om eleverna har nått kriterierna och nivåerna för godkänd i kursplanerna för årskurs 5. Det är fortfarande läraren som skall göra bedömningen om eleverna har nått godkäntnivåerna i kursplanerna för årskurs 5. Kursplaner finns för samtliga ämnen. Det finns klart angivet vad eleven skall kunna i årskurs 5 i samtliga ämnen. Denna bedömning måste göras kontinuerligt, i ett sammanhang, av den eller de lärare som arbetar med eleverna och som känner eleverna väl. Om läraren vill ha stöd i sin bedömning i de tre ämnena svenska, matematik och engelska har läraren rätt att få det genom att det finns nationella prov att tillgå. Men vi kan inte tro att de nationella proven, med den begränsade kunskapsmängd som ett sådant nationellt prov kan mäta, skulle kunna ersätta eller vara viktigare än den bedömning som läraren kontinuerligt måste göra när det gäller att utvärdera och konstatera hur långt varje elev har nått i fråga om kunskapskraven för årskurs 5. Låt mig också säga att en av de saker som skiljer mig från Beatrice Ask är att jag inte är lika säker på att betygen är ett positivt pedagogiskt instrument. Som Margitta Edgren redovisade i sitt anförande finns det ingen forskning som visar att betygen har enbart positiv eller enbart negativ effekt på undervisningen. Jag tror att vi måste konstatera att betyg används och uppfattas mycket olika av lärare, av elever och av föräldrar. Man använder sig av betygen på olika sätt. Det är inte heller alltid säkert, trots att intentionerna från statsmakterna kan vara mycket goda, att resultatet blir det väntade ute i skolorna. Därför menar jag att om betygen används som ett positivt pedagogiskt instrument är det mycket bra och välkommet. Om betygen ses som ett hinder för pedagogisk utveckling, hoppas jag att vi på olika sätt kan undanröja de hindren. Men jag tror att man skall akta sig för att förutsätta att betyg alltid har en positiv inverkan på undervisningen.
Herr talman! Jag valde fel ord när jag sade nationell utvärdering. Det var bra att skolministern rättade det, eftersom det är de nationella proven i årskurs 5 Däremot delar jag inte uppfattningen att de enbart är en poäng för betygssättningen för lärarens del. Det är tvärtom också en möjlighet för Skolverket att få en bedömning av hur det står till i det svenska skolväsendet. Jag menar att det inte är en liten begränsad kunskapsmängd man tar till sig vid de nationella proven i tre ämnen. Det handlar trots allt om väldigt många elever, förutsatt att dessa prov blir obligatoriska. Jag tror att man kan få fram mycket viktiga signaler om hur det står till. Dessutom var proven kopplade till - och socialdemokraterna har fortfarande kvar kopplingen, även om man inte gör så mycket av den - att elever som inte har nått de kravnivåer som finns i kursplanerna för årskurs 5 skulle ha rätt till extra stöd och hjälp. Men jag tycker att det är litet våghalsigt att utgå från att eleverna skall få den hjälpen när det inte är ett krav på skolan att faktiskt pröva om så är fallet. Det var delvis en rättssäkerhetssak, tycker jag, att föräldrarna skulle få information om hur det egna barnet faktiskt förhöll sig i förhållande till detta och att det fanns ett nationellt prov som gav uttryck för hur det stod till. Sedan säger skolministern att det inte finns något som bevisar poängen med betyg. Nej, det kanske inte finns fullödiga utredningar och rapporter. Det är säkert på det sättet. Men det är en allmän uppfattning bland både elever och föräldrar att betygen är viktiga och att betyg stimulerar. Det finns säkert ett och annat exempel, jag känner också några, där betygen har varit kontraproduktiva därför att de av vuxna har använts på ett felaktigt sätt. Men jag tror som helhet faktiskt att det ligger någonting i det som sägs, att många elever pluggar för betygen. Och det är inte enbart en nackdel, även om jag önskar att vi skall få en skola som gör att man studerar och anstränger sig därför att man är intresserad.
Herr talman! Jag vill gärna slå fast att alla elever och deras föräldrar har rätt att få utförlig information om hur den enskilda elevens kunskaper förhåller sig till de kunskapskrav som slås fast i kursplanerna. Det gäller kursplanernas målsättning för årskurs 5 och det gäller också de målsättningar som finns för årskurs 9. På den punkten sker ingen ändring. Men jag tror också att nationella prov i några fall kan ses som en viktigare mätare än den bedömning som läraren kontinuerligt gör. Jag är litet orolig för ett sådant synsätt. Jag hoppas att jag har fel. Därför gör vi så att de nationella proven finns tillgängliga för dem som anser att de behöver de nationella proven som stöd för sin bedömning. Men den viktiga bedömningen måste ändå vara den mänskliga bedömningen, som läraren eller lärarna gör, de som känner eleverna väl och som har arbetet med eleverna under en längre tid. Det är bara då man kan bedöma utifrån de målsättningar som finns i kursplanerna. Om man läser kravnivåerna i kursplanerna för årskurs 5 i de aktuella ämnena svenska, matematik och engelska ser man också att de kravnivåerna blir ganska svåra att bedöma utifrån ett nationellt prov. Det kräver en längre tids samvaro och arbete tillsammans. Det sker i klassrummen.
Herr talman! Jag tog upp frågan varför betygen är så viktiga när det gäller att ställa krav på skolan. Det jag har blivit väldigt orolig för när jag har läst regeringens förslag och när jag har hört Ylva Johansson här i dag är att regeringens förslag leder till att bit för bit tunna ut betygens roll där de kunde vara bra. Det sker dels genom att det blir färre steg, dels genom att man senarelägger betygen och dels genom att man ändrar den skriftliga informationens roll. Det ligger på eleven att begära sådan och är inte en skyldighet för skolan att utfärda för alla. Då är risken att också kraven på skolan minskar i motsvarande grad. Jag hoppas att Ylva Johansson klart och tydligt kan säga att första steget som skolminister inte är att minska kraven på skolan. Men tyvärr har Ylva Johansson inte sagt någonting och inte gjort någonting som tyder på motsatsen. Det andra är att Ylva Johansson säger att hon har så svårt att förstå varför vi fäster sådan vikt vid antalet betygssteg. Men om det är Ylva Johanssons fråga, skulle en enkel lösning vara att avstå från att ändra antalet steg. Av någon anledning tyckte Ylva Johansson att det var så viktigt att hon ville ändra på riksdagens tidigare beslut. Ylva Johansson säger att betyg är så trubbiga. Men då måste vi ställa frågan: Varför skall betygen göras ännu mer trubbiga? Jag tillhör dem som tror att det är angeläget att viktiga skolpolitiska beslut fattas i enighet, i varje fall i så stor enighet som möjligt. Varför har Ylva Johansson och regeringen, och sedan socialdemokraterna i utskottet, inte kunnat ta ett enda steg för att den enigheten skulle bli verklighet? Förra gången detta diskuterades skyllde ni på moderater och kds:are. Ni kan rimligen inte skylla på dem nu. Nu måste ni tala om varför det inte var viktigt att få enighet nu.
Herr talman! Låt mig ta det sista först. Jag lyssnade mycket noga på Andreas Carlgrens anförande. Jag måste säga att det var ett mycket inspirerande anförande. Jag beklagar verkligen att den samsyn som uppenbarligen finns mellan oss och Centerpartiet när det gäller viktiga skolfrågor inte har kunnat resultera i gemensamma beslut i det här fallet. Låt mig också beträffande antalet steg i betygssystemet påpeka att jag i mitt anförande sade att betygen är ett trubbigt instrument när det gäller att vara informationsbärare mellan hem och skola. Den trubbigheten kvarstår även om man har flera steg. Jag menar inte heller att det är betygens huvudsakliga uppgift att vara en sådan informationsbärare. Betygens uppgift är att vara intyg på uppnådda kunskaper och färdigheter. Det bekymrar mig litet att det är så pass få debattörer som ser de problem som faktiskt finns när man skall utarbeta kriterier för ett flertal betygsnivåer. Det är ett ganska svårt arbete, om man vill gå en balansgång och inte centralstyra eller bakbinda det viktiga lokala arbetet i skolorna. Jag känner mig själv ganska bekymrad över hur vi skall lyckas göra det arbetet riktigt bra. Andreas Carlgren säger: Nu senarelägger ni betygen. Det gör vi inte. Vi låter betygen komma från samma tidpunkt som de gör nu, dvs. årskurs 8. Men diskussionen om betygen måste komma tidigare i ett måloch kunskapsrelaterat betygssystem än de gör i ett relativt betygssystem. Därför måste diskussionen påbörjas flera år innan de första betygen sätts, om man skall få en, som vi hoppas, positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling.
Herr talman! Det känns väldigt roligt att jag har inspirerat skolministern. Det måste ju vara så pass tufft att jobba som skolminister i den regering som Ylva Johansson sitter att alla ljuspunkter i tillvaron måste vara välkomna. Har jag bidragit med litet så är jag glad. Däremot tycker jag inte att det räcker att vi står här och kramar varandra genom ord. Vad som gäller är om det leder till något konkret. När det gäller politiken över huvud taget har ni hittills kramat Centern och andra partier i riksdagen under hela hösten genom ord men inte genom en enda konkret handling. Jag står inte här och ber om att bli kramad. Jag ber bara om att ni skall göra något som är bra för skolan, så att vi kan göra något med bredare enighet. Förut kritiserade ni så förfärligt att inte enigheten var större. Men nu när ni sitter i regeringen betyder det tydligen inte ett dugg, utan nu lutar ni er - och jag gissar glatt - mot Vänstern och Miljöpartiet, de två partier som bägge vill ha en betygslös skola. Det är bara att hoppas att inte detta också leder till att flummet i skolpolitiken breder ut sig samtidigt som ni försvinner bort i vänsterdimman. När det gäller antalet betygssteg vill jag bara säga att jag gärna ser Ingegerd Wärnersson och Ylva Johansson som några av mina favoritsocialdemokrater, för att nu fortsätta att kramas genom ord. Men det spelar ju ingen roll, om ni ändrar åsikt hela tiden. Om jag förstod det rätt så var det bra att ha fem steg när ni satt i Betygsberedningen, i alla fall som en kompromiss för att uppnå enighet. Efter det har det såvitt jag har hört inte tillkommit några skäl, vare sig i utskottsarbetet eller här i kammaren i dag, för att det skulle vara sämre än tidigare. Antingen måste det ha tillkommit något nytt skäl som jag inte har hört eller så är det mindre viktigt att vara enig i dag. Förmodligen gäller det senare.
Herr talman! Betygsberedningen tillsattes av en socialdemokratisk skolminister. Den fick direktiv att ganska förutsättningslöst pröva hur ett nytt mål och kunskapsrelaterat betygssystem skulle utformas. Vi påbörjade arbetet i den beredningen med att försöka söka oss fram till hur många betygssteg man rimligen kunde finna utan att skapa för stora negativa inverkningar i andra änden av ett sådant betygssystem. När det blev regimskifte och den nya skolministern Beatrice Ask tillträdde fick Betygsberedningen nya direktiv. Då slog regeringen redan från början fast hur många steg man skulle komma fram till, nämligen fler än fem. Något annat var nämligen inte möjligt att komma fram till med dessa direktiv. Det var regeringen som på ovanligt sätt, som man sällan gjort i beredningsarbete om betygsfrågan, på förhand slog fast det antal betygssteg som beredningen skulle komma fram till.
Herr talman! I denna beskrivning glömmer Ylva Johansson att beredningen faktiskt även före de nya direktiven var inne på att man kunde ha sex betygssteg. Men låt oss inte fastna i denna fråga.

I så fall är vi ute på samma lösa grund. Varför då inte söka lösningar som garanterar ett gemensamt ansvar för det nya betygssystemet över blockgränserna och över eventuella framtida majoritetsskiftningar? Ylva Johansson beskrev för Andreas Carlgren anledningen till att man förändrar i förhållande till det tidigare förslaget så att betyg ges från årskurs 8. Ett skäl skulle vara att remissinstanserna har sagt nej. Nu har jag inte remissvaren eller sammanfattningen med mig, men jag har absolut för mig att det inte fanns någon tydlig och enhetlig opinion bland remissvaren för att det skulle vara bättre att införa betyg i årskurs 8 än i årskurs 7. Lika litet kunde det sägas att betyg i årskurs 9 var bättre än i årskurs 8. Detta är inte menat som en kuggfråga. Men jag kan inte komma ihåg att detta skulle vara ett skäl för att införa betyg i årskurs Vi är helt överens om att betygen används fel, men det är ju det vi skall ändra på nu. Vi skall ju införa öppna kriterier och relatera betygsstegen till läroplan och kursplan samt en gemensam kunskapssyn. Om kriterierna även i fortsättningen blir trubbiga och, som Ylva Johansson befarar, betygen inte är tillräckliga, kan man delvis undanröja problemet genom att enas om att utvecklingssamtalen skall vara ett komplement. Utvecklingssamtalen är obligatoriska från första klass. De upphör ju inte för att betyg ges i årskurs 7 eller årskurs 8. Slutligen gäller det svårigheten att utarbeta kriterier. Jag förstår att det är svårigheter. Vi hade ju, som Ylva Johansson väl kommer ihåg, oerhörda svårigheter när vi försökte finna exempel. Men de lokala kriterierna skulle också vara en utgångspunkt för att lärarna tillsammans skulle diskutera sig fram till vad de skulle betyda för eleverna och för lärarnas sätt att arbeta. De skulle vitalisera undervisningen och inte bara leda till ett betygssättande.
Herr talman! Självfallet vill jag inte anklaga Margitta Edgren för att förespråka godtycke i betygsfrågan. Man måste dock konstatera att det finns problem när det gäller antalet betygssteg. Det tycks vara fler som inser dessa problem. I arbetet med att utforma kriterierna för gymnasieskolans betygssystem kan man inte dra någon slutsats som säger att man enkelt skulle finna fler betygssteg än de tre som vi nu har föreslagit. Vi är inte helt säkra på att tre steg är det optimala, men jag är övertygad om att man måste hålla sig till relativt få betygssteg i ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem för att inte få stora problem med centralstyrning. När det gäller betyg fr.o.m. årskurs 7 eller 8 gavs inte något enhetligt svar genom remissvaren och det omfattande utrednings och beredningsarbete som föregick både föregående och denna proposition i betygsfrågan. Remissopinionen var mycket splittrad i frågan om det var lämpligt att införa betyg i årskurs 7 Mot den bakgrunden har vi inte funnit anledning att ändra det som gäller i dag, nämligen betyg fr.o.m.
Herr talman! Tack för det svaret. Jag menar att det finns stor anledning att införa betyg i årskurs 7 medan Ylva Johansson nu menar att det inte finns någon anledning att införa betyg förrän i årskurs 8. Vi står därför på lika svagt underlag. Därför vore det i sig en vits om vi kunde vara överens om att gå tillbaka till de diskussioner där vi faktiskt var överens. När det sedan gäller kriterier har jag inte alls undervärderat det arbete som Skolverket nu utför. Men där skall man ju inte ta fram alla de sex kriterierna. Det är ju genom de lokala skolorna och genom samarbetet mellan lärarna på varje skola som kriterierna skall utformas, vilket jag tror blir det allra viktigaste arbetet. Det garanterar också en lokal förankring av det nya betygssystemet. Det kommer att verka som en impuls och motor till en positiv förändring av det interna skolarbetet.
Herr talman! Margitta Edgren hänvisar återigen till den enighet som faktiskt rådde i Betygsberedningen om när betyg skulle införas. Men bakgrunden till frågan är att den moderata skolministern också på den punkten gav tilläggsdirektiv som angav vad beredningen skulle komma fram till, nämligen att betyg skulle sättas tidigare än vad som gäller i dag. Också där innebar direktiven en begränsning när det gällde vad beredningen kunde komma fram till.
Herr talman! Jag blev litet förvånad när skolministern började sitt anförande med att tillvita oss en del åsikter som vi inte har framfört, t.ex. att vi skulle ha en tvärsäker uppfattning. Jag tycker att den ena efter den andra har sagt att det inte finns något optimalt betygssystem, utan att man verkligen kan diskutera både antalet betygssteg och frågan om när betygen skall sättas osv. Vi har också fått höra att vi använder betygen som en förevändning för att slippa diskutera andra frågor. Jag skulle verkligen vilja diskutera andra frågor när det gäller skolpolitiken. Men nu är det ju ett betänkande som heter Betyg i det obligatoriska skolväsendet som diskuteras i dag, och då får väl skolministern förlåta oss att vi nu har hållit oss till att diskutera just betygen. När Ylva Johansson nämnde vilka uppgifter ett betygssystem har, nämnde hon inte alls stimulanseffekten. Därför vill jag fråga om Ylva Johansson anser att betyg också kan ha en stimulerande effekt, om betygssystemet är rätt utformat. Betyder det i så fall någonting för stimulanseffekten om antalet betygssteg är färre? Jag tror nämligen att antalet betygssteg har väldigt stor betydelse, särskilt för yngre elever. De behöver tydligare och mindre omfattande mål för att bli stimulerade att försöka att uppnå nästa steg, medan äldre elever kan ha mer omfattande mål. Jag tror också att det kan vara enklare att fastställa fler och mindre omfattande mål när man skall ta fram kriterierna än att nu med ett sådant brett spektrum försöka att tala om vad man skall uppnå för vara godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Vilka föräldrar tror Ylva Johansson kommer att begära de skriftliga omdömen som nu föräldrarna själva måste begära? Jag är ganska övertygad om att det blir studiemotiverade föräldrar som sedan tillsammans med sina barn hemma kommer att följa upp de skriftliga yttrandena. Jag tycker att det var en stor vits med att alla skulle få skriftliga intyg, att man tillsammans med läraren skulle sitta och gå igenom dem och fundera över vilken hjälp det enskilda barnet behövde.
Herr talman! Jag vill gärna säga att mitt anförande absolut inte skall uppfattas som någon recension av denna riksdagsdebatt. Tvärtom är det ju så att vi har många kunniga engagerade debattörer i denna debatt. Trots detta måste man slå fast att när det gäller betygsfrågan över huvud taget är det dock så att det är en fråga där många har en tvärsäker uppfattning, även om det inte alltid kommer till uttryck här i kammaren. Jag tror också att vi litet till mans gör det felet att vi tror att ett betygssystem kan lösa en hel del problem i skolan, som faktiskt inte hänger samman med betygsfrågan. Man måste konstatera att det är på det viset. Inger Davidson frågade mig om jag tror att betygen kan ha någon stimulerande effekt på undervisningen. Ja, det tror jag att betyg kan ha. Jag är dock ganska säker på att man inte kan säga att betyg alltid har det. Den effekt som betygen har på undervisningen är olika i olika skolor, i olika klassrum och framför allt olika för olika individer. Jag är glad ju fler elever, föräldrar och lärare som upplever att betygen har en stimulerande effekt, och jag är glad ju färre som upplever betygen som hindrande. Men jag är inte alls säker på att vi kan skapa ett betygssystem som alltid fungerar stimulerande, även om det självfallet vore önskvärt. När det gäller skriftliga omdömen tycks Inger Davidson ha en väldigt stor tilltro till dessa. Hon tror att det skulle gå bättre i skolan för de elever som får skriftliga omdömen från årskurs 5. Det är tillmäta skriftliga omdömen för stor betydelse. För att det skall gå bra för eleverna i skolan måste de känna att de har ett stort stöd från lärare, från skolan i dess helhet och från sina föräldrar samt att dessa stöd samverkar. För att på bästa sätt komma fram till hur man skall stödja eleven i arbetet i skolan är samtalet den allra bästa formen. Det är vid utvecklingssamtalen som detta skall ske. Om föräldrar vill komplettera utvecklingssamtalen med en skriftlig information skall de ha rätt att få det. Men jag tror att det är fel väg att utgå ifrån den skriftliga informationen. Man bör utgå ifrån samtalen.
Herr talman! Jag vill verkligen göra klart att jag inte tror att betygssystemet löser några problem i skolan. Men jag tror att ett betygssystem som är rätt utformat kan fungera stimulerande också för elever som har inlärnings och koncentrationssvårigheter. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att utformningen blir rätt just för dessa elever. Då tror jag att det system som nu föreslås med bara tre steg och som är så trubbigt kan få ganska förödande konsekvenser. Det är därför som jag lägger ner ett visst patos på den här frågan. Ja, jag har viss tilltro till att man behöver sätta upp ett visst regelverk till stöd för såväl lärare som elever och föräldrar. På Ylva Johansson låter det som att hon inte har tilltro till någonting, inte till betygssystemet, inte till skriftlig information och inte heller till någonting annat. Det är bara dessa samtal som skall fungera. Jag tror också att det är samtalen som är allra viktigast. Kan man inte upprätta kontakt mellan elever, föräldrar och lärare fungerar inte heller så mycket annat. Tyvärr vet vi av praktisk erfarenhet hur det i realiteten ser ut. Det kan alltså behövas den här formen av uppstyrning. Och jag säger det igen, inte minst för de svaga eleverna och de elever som kommer från hem som inte är studiemotiverade: I de fallen behövs dessa samtal allra mest.
Herr talman! Jag har stor respekt för att Inger Davidson är övertygad om att ett rätt utformat betygssystem kan stödja de elever som i dag har svårigheter i skolan. Problemet är att det mycket omfattande underlag som finns i betygsfrågan i form av utredningar, beredningar och utvärderingar inte ger stöd för den uppfattningen. Man kan inte säkert säga hur det förhåller sig. Tvärtom finns det motstridiga uppgifter om huruvida ett betygssystem verkar stödjande och positivt på undervisningen eller om det har en negativ inverkan. Jag respekterar den önskan och den tro som Inger Davidson har, men det finns inga belägg för att så skulle vara fallet. Man kan därför inte grunda den statliga skolpolitiken på en så pass löslig grund.

Herr talman! Betygsfrågan har under lång tid haft en central roll i skoldebatten, det har vi märkt också här i eftermiddag. Hanna Zetterberg har redan redogjort för Vänsterpartiets principiella inställning till betyg i skolan och också för skälen till att vi hemställt om en parlamentarisk utredning om konsekvenserna av en helt betygsfri skola. De flesta som har erfarenhet av pedagogiskt arbete inser att oavsett hur betygssystemet är konstruerat så har det en starkt styrande effekt på val av innehåll och också på arbetssätt och arbetsformer i skolan. Min uppfattning är att betygen ofta är ett hinder för pedagogisk förnyelse och utveckling. Den åsikten delar jag med Elevorganisationen och med många lärare. Men tyvärr finns det ännu inte tillräckligt stöd här i riksdagen för en betygsfri skola. Det kompletterande förslag till nytt betygssystem som riksdagen nu har att ta ställning till skiljer sig från den tidigare borgerliga regeringens förslag på några avgörande och för oss väsentliga punkter. Till att börja med skall betyg ges först höstterminen i årskurs 8. Det är en klar förbättring, anser vi. Skillnaden mellan olika barn när det gäller mognadsgrad är mycket stor i yngre åldrar. Jag är glad över att barnen nu får något bättre möjligheter att utvecklas i sin egen takt utan att deras positiva självbild störs, att barnens nyfikenhet, kreativitet och spontana skapande förmåga får växa och utvecklas samt att eleverna får fungera utforskande och aktivt kunskapssökande utifrån deras egna förutsättningar och erfarenheter utan betyg som utvärderingsinstrument i de lägre åldrarna. Jag är också glad över att regeringen i stället lyfter fram utvecklingssamtalet där elev, föräldrar och lärare för en dialog kring elevens arbetssituation. Det är samtalet, dialogen, som är det viktiga. Det måste alltid vara att föredra jämfört med den envägskommunikation som trots allt den skriftliga informationen utgör. Det är alltså fråga om ett samtal där kommunikationen är ömsesidig och där relationen mellan parterna är jämlik, ett samtal som kan utnyttjas efter vars och ens behov och ett samtal som kan utmynna i ett konkret åtgärdsprogram för de elever som behöver särskilt stöd i sin kunskapsmässiga eller sociala utveckling. Jag uppskattar också att utskottet i enlighet med intentionerna i Västerpartiets motion betonar vikten av att skolans personal är väl förtrogen med utvecklingssamtalets metodik. Vi anser att detta bör finnas med som ett viktigt moment i lärarutbildningens kursplaner och i fortbildningen av lärare. Ytterligare en sak som är positiv är att antalet skalsteg nu begränsas till tre med beteckningarna godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. I och med detta finns det en bättre överensstämmelse med gymnasieskolans och komvux betygsskala, och det måste vara en fördel. Fler skalsteg skulle inte heller öka vare sig validiteten eller reliabiliteten. Skolans viktigaste ansvar är att alla elever skall lämna skolan med kunskaper som minst motsvarar de krav som anges i kursplanerna. Om eleven trots stora ansträngningar från skolans sida inte når den nivån skall eleven senare kunna komplettera sina kunskaper för att få ett betyg i ämnet. Jag är glad över att utskottet med anledning av Vänsterpartiets motion funnit att regeringen bör överväga ändringar i berörda författningar så att kommunerna inte skall kunna ta ut avgifter för s.k. behörighetskomplettering. Den förändringen är nödvändig för att de signaler som ges till eleverna inte skall uppfattas som ytterst motsägelsefulla. - när eleven vill höja betyget i ett ämne - uttalar utskottet som sin mening att avgifterna skall vara skäliga. Vad som är skäligt eller inte kan ju diskuteras, men att vissa kommuner tar ut avgifter på mellan 1 000 kr och 2 000 kr per provtillfälle i gymnasieskolan och komvux anser jag vara varken skäligt eller berättigat. Men jag lovar att jag skall återkomma i det ärendet. Till sist vill jag poängtera vikten av en likvärdig skola för alla. De nationella proven och kriterierna skall fungera som stöd för bedömning av skolans resultat, inte den enskilda elevens. Det är en självklarhet att detta skall gälla för både det offentliga skolväsendet och de fristående skolorna. Vi tycker att det är viktigt att de nationella proven utformas på ett sådant sätt att de för eleverna utgör ett inlärningstillfälle i sig och att kunskap om helheter, analytisk förmåga, förståelse för skeenden, djupinlärning och ett kritiskt förhållningssätt är sådant som prioriteras. Herr talman! Skolan har under de senaste åren genomgått stora organisatoriska förändringar. Nu måste elever, lärare och skolledningar få arbetsro för att kunna mobilisera den energi och entusiasm som behövs för att förändra skolans inre arbete. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande utom med avseende på mom. 1 där jag yrkar bifall till reservation 1 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag vill faktiskt, i motsats till bl.a. Beatrice Ask, gratulera elever, föräldrar. lärare och skolledningar till ett betygssystem som nu faktiskt bättre tillvaratar elevernas möjlighet till utveckling och växt. Jag skulle vilja ta upp något av det som har sagts här tidigare. Margitta Edgren efterlyste forskningsresultat när det gäller betygen och olika samband. Jag skulle vilja peka på en del av forskningen som många gånger kanske behandlas litet styvmoderligt, nämligen ungdomsforskningen. Man har funnit att det finns ett absolut samband mellan låga betyg och det som många vuxna anser vara destruktiva och negativa beteenden. Det finns ett större samband mellan låga betyg och den typen av beteenden än vad det t.ex. gör när det gäller socialgrupps eller klasstillhörighet. Andreas Carlgren sade i en replik att han tyckte att det var konstigt att man åberopar sådant som man har sagt tidigare och som man har lovat före ett val som skäl för att ta ställning i olika frågor. Jag tycker faktiskt att det är en viss finess med att man försöker uppfylla de löften man gav innan valet. Skulle man vara litet elak när man tolkade Andreas Carlgrens uttalande skulle man kunna säga att det kanske inte ingår i Centerpartiets politiska hållning.
Herr talman! Om ungdomsforskningen, som jag faktiskt inte kände till, kan visa att låga betyg och destruktivt beteende går hand i hand har det inte sagt ett dugg om betygens funktion i skolan. Det säger ingenting om det. Britt-Marie Danestig-Olofsson säger att fler skalsteg inte skulle förändra validitet eller reliabilitet. Det finns ingen forskning som visar att detta skulle vara fallet, varken positivt eller negativt. Jag menar att elevinflytandet förutsätter att skolan formulerar preciserade mål som kan utvärderas med rimliga krav på objektivitet. Betygsmotståndarna verkar däremot mena att skolan skall visserligen precisera mål så att man kan göra systematiska utvärderingar av undervisningens effekter, men att elever och föräldrar skall slippa få insyn i målen och i hur utvärderingen går till. Det är för mig en oacceptabel brist på demokrati. Jag menar att jag, många elever och föräldrar och tidigare utredningar är ense om att betyg i skolan kan ha den positiva effekten - det finns även andra effekter - att man kan få förstärkt elevinflytande genom de öppna kriterier som det har fattats beslut om. Eleven får veta vilka kriterier han/hon mäts utifrån och vilken prestation som krävs för ett särskilt betyg. Utan betyg famlar man i blindo.
Herr talman! Det är väl ganska självklart att föräldrar och elever skall ha insyn. Att de skall veta mycket väl vilka mål skolan har tror jag att alla är överens om. Det är sådana saker, t.ex. vad som står i kursplanerna, som man bl.a. behöver diskutera under utvecklingssamtalen. Den dialogen är viktig. Det är viktigt att prata om vad som verkligen händer i skolan och vilka förväntningar man har på varandra. Margitta Edgren tog också upp frågan om reliabilitet och validitet. Såvitt jag vet finns det inget som säger att fler skalsteg skulle förbättra den delen - snarare tvärtom. Att betyg kan stimulera tror jag också är en självklarhet. Visst kan betyg stimulera vissa individer och vissa grupper av individer. Betyg kan också stimulera till att man bara pluggar just inför skrivningarna och för betygen. Det stimulerar många gånger till en mekanisk inlärning, en ytinlärning. Vi har sett resultatet av det. Ett exempel är att studenter två år efter avslutad utbildning på högskolan har glömt ungefär 80 %, eftersom de har ägnat sig åt ytinlärning och inte gått på djupet.
Herr talman! Nej, det är precis som jag sade att det inte finns några utredningar som visar att validitet eller reliabilitet skulle minska med fler skalsteg. Därför menar jag att vi båda är ute på hal is. Vi måste lita på bedömningarna från erfarna lärare och andra erfarna människor ute på skolorna. Jag är också lärare, därmed inte sagt att jag är särskilt erfaren. Vi har lyssnat på erfarenheterna när vi har kommit fram till det här antalet steg. Vi är överens om att målet för hela skolan måste vara att eleverna, både när de börjar och slutar, tycker att det är roligt att lära och att på egen hand ta reda på saker. De måste bli sedda, använda och tagna i anspråk under skoltiden. Det finns ingenting som motsäger att ett fungerande betygssystem skulle hämma detta. Elever kan fortfarande både bli sedda och tagna i anspråk trots att vi har ett betygssystem som är i funktion. Britt-Marie Danestig-Olofsson säger att betygen får eleverna att bara plugga för betygen och att de sedan glömmer vad de har lärt sig. Britt-Marie Danestig-Olofsson refererar återigen till det relativa betygssystemet. Det nya systemet skall premiera helt andra typer av kunskaper, dvs. samband, helheten, förmåga att se sammanhang. Det är detta vi nu måste styra mot för att undvika rabbelkunskaperna som man lätt får men som är lika lätt glömda. Orsaken till att vi vill gå över till ett nytt, målrelaterat betygssystem är bl.a. att det skall premiera en annan typ av lärande. Därmed tycker jag att Britt Marie Danestig-Olofsson här har visat att hon inte riktigt har förstått den stora skillnaden - jag skulle vilja säga en revolution - mellan det gamla systemet som vi är överens om att vi skall lämna och det nya.
Herr talman! Jag skall inte ta någon patent på att jag förstår allt. Jag kan dock säga att Margitta Edgren inte förstod mig. Jag undvek att ramla i fällan när det gäller de relativa betygssystemen och därför tog jag ett konkret exempel ifrån universitetet och högskolan. Där har man just haft en kurs om målrelaterat betygssystem. Man vet med ganska stor bestämdhet att systemet kan ge de effekter som jag beskrev, ytinlärning och en ganska stor glömskepotential. Jag förstod inte riktigt vad Margitta Edgren ville säga med det här. Jag fick frågan om jag tror att betyg kan vara stimulerande. Jag svarade att jag tror att det kan vara stimulerande för vissa individer och kanske också för vissa grupper av elever. Jag sade att det inte finns enbart positiva effekter av betyg. Jag kan inte förstå att de positiva effekterna skulle bli större - om det finns sådana - om man förändrar antalet skalsteg. Därför har vi från Vänsterpartiet stött regeringens proposition. Vi tycker att det är tillräckligt med tre skalsteg.

Herr talman! Alldeles i slutet av sitt anförande ville Britt-Marie Danestig-Olofsson ta upp en särskild diskussion om löftesmoralen. Hon ville väl låtsas att jag tyckte att man skulle strunta i vallöften. Försök inte, Britt-Marie Danestig-Olofsson! Det var uppenbart att det inte var det jag menade. Jag sade att de som drabbas av ett vallöfte, för att uttrycka det ironiskt, måste få ett bättre skäl till varför de skall drabbas än bara att partiet tyckte så även före valet. Vi har diskuterat betygen här i dag. Det blir väl anledning att återkomma med de betyg som vänstern möjligen får när det gäller förmågan att hålla fast vid vallöften, när vi så småningom har behandlat budgeten här i riksdagen. Men det är som sagt var en annan fråga.
Herr talman! Jag har litet svårt att prata om att väljarna drabbas av den politik som man har gått ut och lovat, även om det var med ironiska förtecken. Det är väl snarare tvärtom. Man får mandat att föra den politik som man före valet lovade att man skulle föra. Så ser jag det. Jag tycker inte att man kan tala om att någon drabbas, inte ens med ironiska förtecken.
Herr talman! Så väldigt finkänslig behöver väl inte Britt-Marie Danestig-Olofsson vara. Det går till överdrift. Vänstern tycker att vi skall ha en betygsfri skola och därför är man naturligtvis glad över att Socialdemokraterna i alla fall går en bit på väg åt det hållet. Det kan jag förstå. Det är dock fortfarande inget bra skäl för att genomföra det som riksdagen i dag är på väg att fatta beslut om. Självfallet skall man följa vallöftena och de mandat man har fått, men det var inte det diskussionen gällde.

Herr talman! Jag hör till dem som fick sin lärarutbildning i slutet av 40-talet och i början av 50-talet. Då fick vi insikten att skolan skulle vara personlighetsdanande. Elevernas sociala utveckling var väsentlig. Elevernas naturliga nyfikenhet skulle utgöra grunden för kunskapsinhämtande, och barnens egen motivation var den viktigaste drivkraften. Undervisningen skulle vara individinriktad - barn utvecklas olika och i olika takt. Målet var trygga, jagstarka, öppna och kunskapssökande elever. På det seminarium som jag gick på ansågs betyg närmast vara något nödvändigt ont. Man talade inte så mycket om det. Det var ett störande inslag i det pedagogiska arbetet. Informationen till barn och föräldrar skulle ges i återkommande samtal mellan lärare, föräldrar och elever. Då skulle också gemensamma åtgärder diskuteras. Jag gick kanske i en ovanligt framsynt lärarutbildning. Men jag tror knappast det. Det är många av oss gamla lärare som med förundran följer dagens debatt om skolbetygen. Varför har inte skolbetygen försvunnit för länge sedan? Redan 1957 års skolberedning betonade att skolbetygen, som instrument, stod i konflikt med skolans målsättning. I grundskolans läroplan 1962 infördes relativa betyg, men det varnades också för att betygens förmåga att motivera eleverna lätt kunde överskattas. Men man vågade inte ta steget att avskaffa betygen. År 1969 utredde SÖ skolbetygen. Man konstaterade att betygen hade negativa konsekvenser för skolans pedagogiska arbete och egentligen bara var berättigade som instrument för urval till högre utbildningar och i samband med anställningar. Efter 20 års utredande med i stort sett ständigt återkommande iakttagelser kommer äntligen 1973 års betygsutredning. Den drar de rätta slutsatserna och rekommenderar en betygsfri skola. Detta verkställdes tyvärr ej. Jag frågar mig: varför? I arbetet med 1980 års läroplan konstaterades det åter att betyg ger dålig information, att de är undermåliga som diagnosinstrument och att de inte är motivationsskapande. Resultatet blev ändå att betygen behölls som ett urvalsinstrument men bara i årskurserna 8 och 9. År 1989 tillsatte Utbildningsdepartementet en expertgrupp. Den var mycket nära att enhälligt rekommendera att betygen skulle tas bort. År 1990 tillsattes den nu aktuella Betygsberedningen. I den ingår huvudsakligen politiker. De flesta förväntade sig naturligtvis att man, mot nyss nämnda bakgrund, äntligen skulle komma fram till en rekommendation om en betygsfri grundskola, som riksdagen skulle fatta beslut om. Denna beredning hade knappt kommit i gång förrän de borgerliga fick makten. Då, hör och häpna, ändrades direktiven till beredningen. Uppdraget blev nu att beredningen skulle ta fram ett system där betyg skulle sättas tidigare och i flera steg. Den kunskap om en modern skolas arbetsmetoder som hade utvecklats stegvis under 40 år struntade man i. Betygsfrågan kastades 50 år bakåt i tiden. Man fick vad man begärde från beredningen. Oppositionen var naturligtvis stark, men beslutet klubbades i riksdagen. Den nya socialdemokratiska regeringen fick naturligtvis mycket bråttom med att rensa i det betygssystem som skulle drabba den svenska skolan redan under höstterminen 1995. Regeringens förslag orkar inte ända fram men är ett steg i rätt riktning. Det slutliga steget skall tas när problemet med urvalsfrågan är löst. Betyg i avgångsklassen behövs i väntan på detta. De grundas på nationella prov. Betygen i årskurs 8 kan man acceptera, med hänsyn till att detta är den naturliga tidpunkten för en utvärdering i relation till kommunernas och de enskilda skolornas skolplaner och arbetsplaner. Det viktiga instrumentet för en individuell uppföljning är naturligtvis, enligt förslaget, utvecklingssamtalen mellan föräldrar, lärare och elever. Förslaget är bra, med hänsyn till den påtvingade brådskan och oklarheterna vad gäller nya regler för antagning till gymnasieutbildningarna. Herr talman! Miljöpartiet har arbetat för en betygsfri grundskola. Vi stöder regeringens förslag, men vi yrkar bifall till den reservation där det krävs att en utredning skall tillsättas med direktivet att utreda en helt betygsfri grundskola, inklusive nya antagningsförfaranden när det gäller gymnasieutbildningarna. Detta borde ha gjorts för länge sedan. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1 under mom. 1.

Herr talman! Gunnar Goude för ett resonemang om en betygsfri skola kontra en skola med betyg. Jag vill bara tillägga att både Göran Perssons och Beatrice Asks direktiv utgick från att det skulle finnas betyg. Det var inte något som beredningen själv hittade på. Den hade över huvud taget inte möjlighet att ta ställning till en betygsfri skola. Jag vill också säga att Betygsberedningen hade arbetat i ett helt år när tilläggsdirektiven kom. Därav hade man också kommit fram till den gemensamma kunskapssyn som var så viktig för att vi till slut skulle komma fram till ett gemensamt förslag.

Herr talman! I maj i år fattade riksdagen beslut om en effektivare fordonskontroll. Enligt beslutet skall Som en följd av riksdagsbeslutet har den nya regeringen lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning på fordonsområdet. Man föreslår ett ikraftträdande av den lagen den 1 januari 1995 men en senareläggning av ikraftträdandet av det förra riksdagsbeslutet om avmonopolisering, till den 1 juli 1995. När den förra regeringen lade fram sin proposition föreslogs, förutom en konkurrensutsättning av kontrollbesiktningen, att vissa registreringsbesiktningar skulle ske i konkurrens, av ackrediterade besiktningsföretag. Kontrollbesiktningarna är den mest omfattande verksamheten på fordonskontrollområdet; nästan 3,9 miljoner besiktningar utfördes år 1993. Men det sker även en mängd registreringsbesiktningar. Under 1993 utfördes 166 350 registreringsbesiktningar, vilket är mer än tio gånger fler än alla andra typer av besiktningar tillsammans. Då är alltså kontrollbesiktningar undantagna. Herr talman! Det finns alltså tungt vägande samhällsekonomiska skäl för att även registreringsbesiktningar skall kunna ske i konkurrens, av ackrediterade besiktningsföretag. De som satt i trafikutskottet under förra mandatperioden valde i sitt betänkande att inte stödja förslaget om att registreringsbesiktningar av fordon med en vikt under 3,5 ton skulle ske i konkurrens. Utskottet angav dock tydligt att frågan om registreringsbesiktningar ännu inte var slutgiltigt avgjord. Enligt utskottets mening borde regeringen, efter förnyade överväganden, återkomma till riksdagen med förslag om en fortsatt avmonopolisering av fordonskontroller utöver kontrollbesiktningarna. I den nya regeringens proposition saknas dock överväganden om hur man kan gå vidare med ytterligare avmonopoliseringar på fordonskontrollområdet. Detta har föranlett oss moderater att föreslå att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en tidsplan för det fortsatta arbetet med avmonopoliseringen av fordonskontrollen. Vid behandlingen av ärendet i utskottet har utskottsmajoriteten ifrågasatt effektiviteten i en konkurrensutsättning av AB Svensk Bilprovning. Socialdemokraterna i utskottet vill därtill gå längre än regeringen och föreslår ett förlängt rådrum för ikraftträdandet av avregleringen till den 1 januari 1996. Skälen härför är att man inte anser att det är bevisat att ett upphävande av monopolet skulle ge säkrare bilar, lägre avgifter, bättre tillgänglighet eller andra förbättringar. Jag vill erinra om att den utredning som har utrett den här frågan tillträdde för fyra år sedan. Därför har den, och även socialdemokraterna, haft tid att sätta sig in i frågan. Socialdemokraterna föreslår också en sammanslagning av Svensk Bilprovning och Statens maskinprovningar. Som skäl åberopas bl.a. att det skulle bli en bättre service. I och med att Svensk Bilprovning finns representerad på fler platser i landet än Statens maskinprovningar menar de att servicen skulle öka. Herr talman! Detta är en felsyn. Svensk Bilprovnings kompetens kan inte på något sätt jämföras med den kompetens som behövs för att man skall kunna utföra de besiktningar som Statens maskinprovningar utför. Det skulle således medföra en sämre service. Förutom detta föregår, enligt vår mening, ett sådant beslut den utredning om ytterligare avregleringar inom besiktningsområdet som moderaterna har förordat. Socialdemokraternas förslag är djupt oroande. Det är genom andra exempel dokumenterat att en avreglering och konkurrensutsättning av monopolverksamhet kan ge effekter både i form av lägre priser och bättre service. Att nu socialdemokraterna föreslår ett förlängt rådrum och dessutom vill se ett samgående mellan Svensk Bilprovning och Statens maskinprovningar kan inte tolkas på annat sätt än att majoriteten vill köpa sig tid för att riva upp riksdagens beslut från i våras. Skulle så bli fallet får det konsekvenser, inte bara för de besiktningsföretag som lagt ner stora pengar på att skaffa sig ackreditering, utan också för de många medborgare som är beroende av en effektiv besiktningsverksamhet. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till mom. 1 Avslutningsvis skulle jag vilja ställa en fråga till socialdemokraterna: Är detta ännu en återställare? Tänker socialdemokraterna återkomma till riksdagen med ett förslag om att riva upp beslutet från i våras om att konkurrensutsätta AB Svensk Bilprovning?

Herr talman! 1963 fattade riksdagen beslut om återkommande besiktning av fordon och om bildandet av AB Svensk Bilprovning. Syftet var att öka trafiksäkerheten genom att åtgärda tekniska fel på fordonen. Efter hand har kontrollen utökats i olika steg till att även gälla fordonens miljöegenskaper. I dag finns ett väl fungerande system för att kontroller att de bilar som faktiskt rullar på våra vägar är i gott skick. Efter över 30 år av kontrollbesiktning har vi i Sverige en fordonspark med hög teknisk standard, vilket är bra för både trafiksäkerheten och miljön. AB Svensk Bilprovning är riksprovplats sedan 1978 och svarar för den övervägande delen av all föreskriven kontroll och besiktning av fordon. Det finns i dag ett rikstäckande nät av 175 bilprovningsstationer. Hela 98 % av fordonsägarna har tillgång till en bilprovningsstation inom 30 km, och över 99 % av fordonsägarna har en bilprovningsstation inom 60 km, räknat från bostadsorten. Vi fordonsägare har alltså i dag en mycket god tillgång till besiktningsservice. Från den 1 januari 1995 skall enligt ett riksdagsbeslut från den 8 juni 1994 kontrollbesiktningen konkurrensutsättas. Det innebär att även andra kontrollorgan vid sidan om Bilprovningen, som har blivit godkända av Styrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC får utföra besiktningar. Men det kommer inte att gälla övriga slag av fordonskontroller, t.ex. som innebär att typ och registreringsbesiktningarna även i fortsättningen skall utföras med ensamrätt av riksprovplatser krävs en ny lagstifning, som regeringen föreslår i propositionen. Regeringen föreslår vidare ett uppskov med genomförande av konkurrensutsättningen inom kontrollbesiktningen till den 1 juli 1995. Orsaken är det omfattande förberedelsearbete som krävs innan den nya ordningen kan träda i kraft. Vi socialdemokrater i utskottet menar att det vid upphävandet av monopolet för kontrollbesiktningen inte kunde påvisas att beslutet skulle leda till säkrare bilar, lägre avgifter, bättre tillgänglighet eller andra förbättringar för miljön, trafiksäkerheten eller bilägarna. Den utredning som låg till grund för beslutet kritiserades kraftigt från många håll, t.ex. från Naturvårdsverket, Statens väg och trafikinstitut, Riksrevisionsverket, Konsumentverket, Institutet för vattenoch luftvård och samtliga glesbygdskommuner. Utredaren själv kommenterar i utredningen Kontroll i konkurrens sitt arbete enligt följande: Jag har inte från konsumenthåll funnit någon aktuell och uttrycklig kritik av den ordning på vilket vi i Sverige hittills bedrivit kontrollbesiktning av fordon. Av detta skäl finns heller knappast någon anledning att överge nuvarande besiktningsorganisation, som i många fall fungerat som ett positivt exempel i det internationella arbetet på att höja trafiksäkerhet och minska fordonens miljöpåverkan. Utredningen lämnade dock i enlighet med direktiven förslag om hur en avmonopolisering skulle ske. Herr talman! Utskottsmajoriteten menar att det finns en stor risk för att en avmonopolisering kommer att medföra ökad byråkrati, ökade kostnader och sämre service. Vid en konkurrensutsättning tillkommer kostnader för t.ex. marknadsföring, ackreditering, kvalitetsövervakning m.m. Det finns också en stor risk för att tillgängligheten försämras. Under de borgerliga regeringsåren med alla avregleringar och den starka tron på marknadskrafterna såg vi konsekvensen att verksamheter etablerade sig i de folktäta områdena, medan landsbygd och glesbygd fick sämre service. Vi socialdemokrater är oroliga för att samma tendens kommer att drabba Bilprovningens verksamhet. Vi är oroliga för att kostnaderna skall öka, att kvaliteten och tillgängligheten skall bli lägre i glesbygd. Med den utgångspunkten menar vi socialdemokrater att regeringen måste få större möjlighet att se över konsekvenserna av en avmonopolisering. Regeringen måste få ett rådrum för att överväga om konkurrensutsättningen över huvud taget skall genomföras eller om den nuvarande ordningen med monopolet skall bibehållas. Vi menar att AB Svensk Bilprovning skall få utföra kontrollbesiktningar med ensamrätt till den 1 Om regeringen den 1 januari 1996 beslutar sig för att avskaffa monopolet för kontrollbesiktningen anser utskottets majoritet att det är av stor vikt att konsekvenserna av beslutet utvärderas och redovisas för riksdagen så snart som möjligt. I motion T16 framhålls att AB Svensk Bilprovning svarar för nästan all föreskriven kontrollbesiktning av vägtrafikfordon. Vad gäller ansvaret för besiktning av fordon och redskap inom bl.a. jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen och byggindustrin ligger ansvaret på Statens maskinprovningar. Motionären menar att ett samgående mellan AB Svensk Bilprovning och Statens maskinprovningar skulle kunna skapa en effektivare organisation. Vi socialdemokrater menar att tanken är intressant, speciellt nu när regeringen dragit tillbaka den förra, borgerliga regeringens proposition angående ombildandet av Statens maskinprovningar till ett aktiebolag. Nu försöker man komma på en framtida organisation. Då anser vi socialdemokrater att regeringen bör överväga en sammanslagning av AB Svensk Bilprovning och Statens maskinprovningar för att kunna åstadkomma effektiviseringar och serviceförbättringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill börja med att ändra mitt yrkande. Jag yrkar bifall till reservation 1 och avstår, för tids vinnande, från att yrka bifall till de övriga reservationerna. Sedan vill jag vända mig till Lena Sandlin. Hon sade att om regeringen eventuellt bestämmer sig för att avmonopolisera, så bör man innan dess göra en utvärdering av verksamheten. Det är väldigt märkligt att då socialdemokraterna skall göra en avreglering eller bryta ett monopol, då kräver man en utvärdering före. I andra fall brukar man kräva en utvärdering efter det att man vidtagit en åtgärd. Alla andra avmonopoliseringar har faktiskt visat att enbart hotet om konkurrens medför minskade kostnader och högre effektivitet.

Herr talman! Vi socialdemokrater är kända för att ta ansvar, och det tänker vi naturligtvis göra i den här frågan också. Innan vi fattar beslut om en omorganisering vill vi ha en fullgod konsekvensutredning. Vi tar ansvar för att verksamheten även i fortsättningen skall vara bra i alla delar av vårt land. Vi tänker inte som den borgerliga regeringen hasta igenom ogenomtänkta beslut. Västerbottens inland, låt oss säga i Sorsele, får samma tillgänglighet som i dag? Jag vill påminna om att 98 % av fordonsägarna i dag har högst 30 km till närmsta bilprovningsstation. Kan Ulla Löfgren garantera Sorseleborna en verksamhet med hög kvalitet, god service och till samma kostnad som i övriga Sverige? Jag tror inte det, men det skulle vara intressant att veta vad Ulla Löfgren och moderaterna kan säga om framtida tillgänglighet, service och kostnader som en följd av sitt förslag.
Herr talman! Jag kan givetvis inte garantera någonting, Lena Sandlin. Enligt de siffror jag har läst är det är det 97 % som har närmare än 30 km. Enligt utredningen kunde man givetvis inte garantera att inte kostnaden skulle bli högre, men man sade också att kanske servicen skulle bli bättre för dem som bor i glesbygd. Man kunde nämligen få en ackrediterad besiktningsverkstad på närmare håll än vad man har i dag. Jag tror att många är beredda att betala för en ökad service. Jag vet också att just glesbygdsbesiktningsanläggningarna i dag inte går runt. Jag tror att med ökad effektivitet och ökad konkurrensutsättning skall kostnaderna minska så att det kanske inte behöver bli dyrare för kunden. Jag tycker också att det är märkligt med socialdemokraternas ansvarstagande. Då det gäller konkurrensutsättning av Statens Bilprovningar då vill ni utvärdera på förhand. Men då det gäller sammanslagning av Statens maskinprovningar och Svenk Bilprovning, då går det bra att föreslå det utan utvärdering på förhand.
Herr talman! Vi är skyldiga Sveriges bilägare att ha god tillgänglighet och service i hela vårt land. Vi talar faktiskt om en kontrollverksamhet som samhället kräver av säkerhets och miljöskäl. I dag är avgiftssättningen för själva besiktningen enhetlig över hela landet. Det är tack vare den utjämning som sker inom bilprovningen som hela landet kan få god service till enhetliga kostnader. Det är detta vi socialdemokrater vill bevara. Därför anser vi att regeringen bör få ett rådrum för att utreda konsekvenserna.
Herr talman! Det är där vi skiljer oss åt, Lena Sandlin. Jag vill gärna se om inte förslaget om avreglering kan ge positiva effekter. Blir det konsekvenser för glesbygden, får vi ta itu med dem då. Det är billigare för staten än att bevara monopolet.

Herr talman! Jag vill närmast avlägga en röstförklaring till varför Miljöpartiet stödjer trafikutskottets betänkande nr 9. Det är inte helt självklart. Betänkandet handlar om omprövning av beslutet om avreglering av järnvägstrafiken. Inför beslutet har jag pratat med såväl chefer på SJ som lokförare. En lokförare sade med beklämd röst: "Ja, borgarna verkar ha fått det här med avreglering på hjärnan." Då svarade jag honom: "Nej, det har de inte. Det är deras ideologi." Därför vill jag påpeka att vår ideologi är inte att avreglera för avreglerandets skull. Vi vill ha en bra plan bakom och goda anledningar. Vi är däremot av principiella skäl inte heller emot en avreglering. Skulle en avreglering visa sig effektiv skulle vi självklart stödja den. Vi är stora anhängare av tåget som transportmedel. Låt oss då titta på hur det ser ut i dag. SJ är ett affärsverk, dvs. ett statligt ansvar i och med att det finns ett samhällsekonomiskt intresse - miljöintressen icke att förglömma. Det betyder att vi inte kan se SJ som ett företag som är särskilt gynnat men däremot som en orättvisa på marknaden. Det talas om att avregleringen skulle effektivisera såväl SJ som trafikhuvudmännen. Jag tycker inte att det bevisas, eftersom SJ redan är en av Europas i särklass effektivaste järnvägsföretag och har gjort otroliga uppoffringar för att nå de vinstresultat som man faktiskt når i dag. SJ samarbetar mycket med små företag både lokalt och regionalt för upphandling. En avreglering skulle snarare leda till en aggressivare attityd från SJ, vilket skulle vara mycket olyckligt för de små företagen. De skulle självklart inte kunna hävda sig eftersom SJ har ett överläge. Effektivisering kan självfallet inte bara gälla konkurrensen på järnvägen. Järnvägstrafiken är ett område där man inte bara konkurrerar inbördes, utan man konkurrerar även med andra trafikslag. Här är järnvägstrafiken klart missgynnad. SJ har självt påpekat att lastbilarna har stora fördelar i fråga om avgifter osv. gentemot järnvägen. Vi i Miljöpartiet anser alltså att en avreglering inte är genomförbar. Vi tycker att det är olyckligt att förslaget lades fram eftersom det inte fanns någon riktigt bra grund. Vi tycker att frågan kan vara föremål för framtida planering. Vi hoppas att Socialdemokraterna verkligen tar det gröna perspektivet i beaktande när de lägger fram ett nytt förslag och gör ett nytt ställningstagande. Men än så länge finns det ingen anledning att avreglera. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Elisa Abascal Reyes har talat med det stora monopolföretaget och några av dess anställda. Därefter har Miljöpartiet kommit fram till att det inte är någon bra idé att avreglera den svenska järnvägen. Hon hoppas att Socialdemokraterna skall anta ett grönt alternativ. Ja, detta vittnar om att Miljöpartiet inte var närvarande vid den mycket omfattande debatt som föregick det beslut som vårriksdagen fattade i år om att avreglera trafiken på det svenska järnvägsnätet. Det var nämligen ett beslut som grundade sig på mycket omfattande utredningar, dels inom Kommunikationsdepartementet, dels utifrån förre generaldirektören Bengt A W Johanssons utredning om avreglering på det svenska järnvägsnätet och dels en mycket omfattande remissbehandling av utredningarna. Beslutet om avregleringen av järnvägstrafiken var ett logiskt steg i den kursförändring av trafikpolitiken som den förra regeringen inledde. Trafikpolitiken hade under en lång period varit ett försummat område. Investeringarna i infrastrukturen hade minskat från talet till det absoluta bottenläget 0,4 % år 1987 - mitt i den förra socialdemokratiska regeringens mandatperiod. Mellan 1991 och 1994 tredubblades däremot investeringarna i infrastrukturen. Gamla strukturer förändrades och moderniserades och de gamla monopolen bröts upp och utsattes för konkurrens. Det är en kursändring vars positiva resultat vi bara har sett början av. På område efter område har effektiviteten ökat, priserna sjunkit och servicen förbättrats för medborgarna när monopolen lyfts undan. Herr talman! Nu har den socialdemokratiska ministärens kvasiideologiska återställariver spritt sig också till järnvägsområdet. Den i många kretsar efterlängtade avregleringen av järnvägstrafiken skall följaktligen omprövas och avskaffas i enlighet med de ideologiska handböckerna. Motiven för omprövningen är just strikt ideologiska. Den begränsade avregleringen av den olönsamma järnvägstrafiken som genomfördes för ett par år sedan visar med all önskvärd tydlighet att sakskälen talar för en ökad konkurrens också inom järnvägssektorn. Kostnaderna för de svenska skattebetalarna sjönk med ungefär 100 miljoner kronor sedan den olönsamma järnvägstrafiken började upphandlas i konkurrens. Låt mig också nämna Malmbanan. När SJ:s trafikeringsmonopol lyftes bort och LKAB fick rätten att trafikera banan sjönk kostnaderna med ca 200 miljoner kronor för transport av malm. Under den föregående mandatperioden fattades beslut om investeringar i järnvägsnätet som är avgörande - 40 miljarder kronor. Men det räcker inte att med att skapa en bra infrastruktur. Det krävs också en effektiv trafik. Därför är avregleringen oerhört central för att just järnvägssektorn skall kunna öka sina marknadsandelar. Jag tycker att Miljöpartiet borde försöka tränga in i betydelsen av att få flera små operatörer som kan trafikera nätet och inte bara en enda stor monopoloperatör, om man vill få ett grönt perspektiv på järnvägstrafiken. Herr talman! För att få fler resenärer och mer gods krävs ytterligare effektiviseringar, kundanpassning och lägre priser. För att åstadkomma det behövs konkurrens. Med fler operatörer tvingas företagen att närma sig sina kunder, se över sina kostnader och anpassa sitt utbud. Nu vet vi också att resten av Europa, EU, ser svensk järnvägspolitik som en förebild för hur man kan få effektivitet i de gigantiska järnvägssatsningar som sker i Europa. Jag tycker att det är tragiskt om föregångslandet Sverige plötsligt avbryter reformpolitiken och går tillbaka till det gamla monopoltänkandet på detta moderna och miljövänliga transportområde. Jag är också uppriktigt oroad över att den socialdemokratiska regeringen, genom att skjuta upp beslutet om avreglering, ger en signal till att värna mer om de statliga monopolen än den enskilde resenären och de stora och små företag som är bekymrade över att avregleringen stoppas. Herr talman! Kanske mest alarmerande just nu är att de intressanta interregionala trafikuppläggen på Mälarbanan, Svealandsbanan och Västkustbanan hotas på grund av återställarpolitiken. Det är nödvändigt att den politiska inriktning som den statliga förhandlingsmannen Kaj Janérus lade fram i sin rapport i november om ett finansiellt upplägg för banorna verkligen får avregleringen som grund. Annars hotas hela detta upplägg. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Mats Odell säger att sakskälen talar för en avreglering. Det är sant att SJ har effektiviserats, men det är inte alltid på det bästa sättet. Det är klart att SJ är ett mycket bra affärsverk. Men vad har gjorts? Jo, det har satsats på den lönsamma trafiken mellan t.ex. storstäder. Därmed är glesbygden direkt hotad. Ett miljömässigt anpassat transportsystem innebär inte att det bara skall vara lönsamt, utan det skall även vara ansvarsfullt ur ekologiskt hänseende. Jag tycker inte att det verkar vara så, om marknaden utsätts för aggressiv konkurrens. SJ har ett stort försprång. Faktum är att staten i många fall upphandlar av just SJ därför att SJ är billigast. En avreglering är ingen garanti för att hjälpa de små operatörerna, som Mats Odell säger. Tvärtom! En avreglering skulle kunna vara ett stort hot mot dem. Man kan inte se SJ enbart som ett monopol, utan SJ har också ett statligt ansvar för ett miljöanpassat transportsystem. I dag, när konkurrensen inte är rättvis, varken inom SJ och inom små företag eller mellan tåget och andra transportmedel, kan man inte avreglera - det vore ett ansvarslöst handlande. Vi har inga ideologiska motsättningar mot en avreglering. Det är inte alls förvånande att Miljöpartiet säger nej. Hur utrett detta än är, kan man fråga sig var intressenterna finns. På många sträckor, där konkurrens skulle vara möjlig och andra företag kunna släppas in, är det helt enkelt olönsamt att köra. På de sträckor där det i dag är lönsamt att köra får det inte plats flera tåg, utan tågen ligger i kö efter varandra. Bara en sådan sak skulle göra det svårt. Dessutom har det varit uppenbara problem mellan Banverket och SJ. Det påstås att Banverket inte är lika serviceinriktat som SJ. Det medför alltså stora problem. Om vi skall avreglera, vilken garanti har vi då för samordning av de investeringar som skulle ske och den konkurrens som skulle uppstå? Jag tror att det är ganska negativt, men det ligger inte ideologiskt svammel bakom den uppfattningen.
Herr talman! Nu sägs det att vi inte kan avreglera därför att SJ bara satsar på storstäderna och den lönsamma trafiken mellan dessa storstäder. Jag har väldigt svårt att få den logiken att gå ihop, dvs. att man skall behålla ett monopol på hela det svenska järnvägsnätet. Jag tycker att de argumenten talar i motsatt riktning.
Herr talman! SJ satsar självfallet inte bara på trafiken mellan storstäder, men det är där lönsamheten finns. Därför är det självklart att man satsar mera på de sträckorna. Det fördes en debatt här i riksdagen i förra veckan om den nattågstrafik som SJ inte vill driva och staten inte vill upphandla.
Öppna upp och låt de små operatörerna köra också på de andra sträckor som monopolaktörerna i dag försummar! Tala med BK-Tåg! Tala med Tågåkeriet i Bergslagen! Tala med de stora företagen som vill köra egna upplägg på järnvägen! Tala med privatvagnsföretagen, som Transwaggon, Nordwaggon och andra, som nu känner sina upplägg hotade när avregleringen håller på att stoppas!
Det innebär att glesbygden är hotad. Mats Odell säger att vi skall låta de små företagen köra. Ja visst, och faktum är att flera små företag redan kör. Men det finns ingen garanti för att dessa företag skulle kunna fortleva och fungera vid en avreglering. Det är nämligen så att trafiken på många av småsträckorna bygger på ett samarbete med SJ.
Det sägs att det inte får plats flera tåg på vissa sträckor och att Banverket inte skulle vara lika serviceinriktat som SJ. Det hörs sannerligen att ni i Miljöpartiet har talat enbart med den stora monopolaktören.
SJ kör mellan A och B, ett annat företag kör mellan B och C, och SJ fortsätter från C och vidare. Det fungerar, när samarbetet är relativt gott. Men om driften blir olönsam på en sträcka kan SJ lägga ner den trafiken, och därmed slås den mindre operatören ut. Det talas mycket om monopol, och det visar den ideologiska ståndpunkten. Jag vill däremot förespråka ansvarskännandet, i ekologiskt hänseende. Landstingen är också monopol. Det är väl inte monopolpratet i sig som är intressant, utan det är ansvaret och frågan om hur det skall fungera. Därför vägrar vi ta ideologisk ståndpunkt för eller emot avreglering. Vi säger nej till avreglering i dag, därför att det kommer inte att innebära en förbättring och utökning av järnvägstrafiken.

Herr talman! Det är intressant att lyssna på Elisa Abascal Reyes. Hon ger en mängd goda argument för att vi bör avreglera den svenska järnvägen, men slutsatsen är ändå att vi skall behålla monopolet. Jag kan bara konstatera att hon har lyssnat på det stora monopolföretaget. Åk ut i landet och träffa de mindre operatörerna! De är mycket riktigt i dag hänvisade till att köra fram till en länsgräns, där den byråkratiska regleringen drar ner en järnridå för dessa företag. Det är samma sak med landstingen. De kan inte handla upp sin trafik annat än inom de egna länsgränserna, och de kan alltså inte konstruera konkurrenskraftiga och attraktiva interregionala upplägg på det svenska stomnätet. Jag hoppas att Miljöpartiet tänker om och tränger in i den här frågan. Låt inte monopolföretagen slå blå dunster i ögonen på er! Tänk grönt! Tänk på att skapa en förbättrad och utökad trafik på det svenska järnvägsnätet genom en avreglering!

Herr talman! Praktiskt taget alla monopol är skadliga för den verksamhet de bedriver, oavsett om de är statliga eller privata, i halvprivat eller halvstatlig form, som vi hörde talas om under den förra föredragningspunkten. Monopolen ger regelmässigt sämre service till sina kunder, en bristande teknisk utveckling och en dålig ekonomi för samhället och för sina kunder, dock inte för sig själva. Jag vill gå så långt, herr talman, att jag säger att SJ:s nuvarande trafikeringsmonopol är ett hot mot järnvägsdriften i Sverige. Om man inte lyfter bort monopolet saknas förutsättningarna för att driva trafiken på ett rimligt sätt. När vi har pratat om monopol har vi ofta pratat om passagerartrafik, men jag skulle också vilja betona vikten av att man tittar på godstrafiken och systemtrafiken på järnväg. Den är väl så viktig i de här sammanhangen. Argumenten mot monopolen har varit många, och de är alltid desamma. Vi som har varit med länge i de här debatterna kan minnas när man en gång i tiden avreglerade lastbilstrafiken - det var precis samma sak. För ett antal år sedan avreglerades beställningsbussarna - det var samma resonemang. Sedan kom de lokala linjebussarna - det var samma resonemang. Det skulle bli elände och problem över hela landet. När Göteborgstrafiken uppläts för konkurrens sjönk kostnaderna med 25 %, och servicen blev väsentligt förbättrad. Det finns tecken på monopolets skadliga effekter. Vi har relativt nyligen haft debatter om telemonopolet och postmonopolet. Vi upphävde taxiregleringen med samma stora motstånd. Vi hade flygregleringen - diskussionen var densamma. Diskussionen har alltid förts på monopolistens villkor och med hans argument, och varje gång när en avreglering har genomförts har det visat sig att dessa argument var felaktiga. I de tidigare avregleringarna har Socialdemokraterna varit med om dessa för att skapa ett bättre system, och det är beklagligt att de nu går ifrån detta och inte vågar fullfölja det projekt som avregleringen av SJ hade inneburit. Låt vara att det kan ha funnits vissa brister i lagstiftningen, men de hade gått att rätta till. Detta att bara yrka avslag är den obotfärdiges förhinder. Då kommer frågan inte närmare, och man fortsätter att permanenta ett skadligt trafikmonopol, i detta fall på järnvägens område. Med reservation 2, som vi har lämnat in från de borgerliga partierna, skulle man också kunna lösa de detaljproblem som rör Mälarbanans trafikform. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till den reservationen, även om vi naturligtvis står bakom den - den skiljer sig inte i fråga om yrkandet. Jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservation 1 i detta avseende.

Fru talman! Föregående talare talde idogt om sämre service och om att monopol precis alltid leder till försämringar. Jag skulle vilja veta vad som är så hemskt med det i det här fallet avsedda monopolföretaget SJ just ur den synpunkten. Det är ett av Europas kanske effektivaste företag. Är det så förskräckligt? SJ har trots allt fått ett mycket bra ekonomiskt uppsving sedan Stig Larsson tillträdde. Jag förstår inte vad som skulle vara så negativt med SJ:s monopolställning när man jämför med andra järnvägsbolag. Tanken att monopol nästan alltid är av ondo kan jag förstå, eftersom sådana många gånger är negativa marknadsmässigt, servicemässigt och utbudsmässigt, men i det här fallet tycker jag inte att så är fallet. Det verkar som man återigen har fått frågan om monopol på hjärnan. Skall man inte ta vara på det som är bra, bl.a. på det viktiga miljöområdet? Det bör också påpekas att det i betänkandet inte förespråkas något fullständigt avslag på avreglering för all framtid. Regeringen har begärt uppskov till 1996 för att lägga fram ett nytt förslag. Jag tycker att man skall ha detta i åtanke och inte uttrycka sig så kategoriskt.
Fru talman! SJ skall gärna få en eloge för att företaget har gjort rätt mycket för att förbättra sin verksamhet, men att göra jämförelser med de fullständiga ekonomiska katastrofer som förekommer längre ned i Europa är meningslöst. Det finns fortfarande mycket att göra inom järnvägssystemet, och problemet med monopolen, oavsett var de finns, är att detta inte blir gjort, eftersom man driver verksamheten utan att anstränga sig. Det är själva kärnan i monopolet. Låt mig ge ett enda exempel. Det har blivit en liten uppluckring i monopolsitsen i och med att SJ har släppt greppet om bibanorna. Sedan SJ överlämnade banan Vara-Herrljunga till ett privat bolag, som i detta fall konkurrerade med lastbilstrafik, har det halverat antalet anställda och dubblerat antalet körningar på sträckan. Till allas häpnad har man även börjat växla ut vagnar på icke kontorstid, på lördagar och söndagar. Detta är sådant som kunderna länge har efterlyst men som monopolföretaget inte har velat leva upp till. Den typen av åtgärder kan man inte klara i stora statliga monopol. Ju förr monopolet avskaffas, desto bättre är det därför. Det finns ingen ny vetskap som kommer om ett år, och det är därför fel att begära uppskov.
Fru talman! Vi kommer ännu en gång tillbaka till att monopol alltid är av ondo och att avreglering alltid anses nödvändig på borgerligt håll, av ideologiska skäl, oavsett om det är praktiskt genomförbart eller inte. Jag tycker att det är mycket tråkigt. Vi är absolut inte några förespråkare av monopolet som sådant, men vi har intagit den ställningen att vi är för miljön och för järnvägstrafik som transportsätt, och vi hoppas på en utökning av den. Tåg konkurrerar bl.a. med andra transportsätt som inte alls är så bra. Den föregående regeringen gjorde betydande investeringar i motorvägar, vilket inte kan anses särskilt miljövänligt eller gå i rätt riktning. Tom Heyman har rätt i att det återstår mycket att göra, men jag kan inte förstå att avreglering nu är det bästa sättet. Vi förespråkar inte monopol av ideologiska skäl, men vi förespråkar inte heller avregleringar av ideologiska skäl. Jag tycker att båda ståndpunkterna är litet felaktiga.
Fru talman! Elisa Abascal Reyes har nu ingen repliktid kvar, men hon kan återkomma vid ett senare tillfälle. Peka på ett enda exempel där ett monopol har varit bättre för konsumenterna eller bättre för miljön! Jag tror att det är svårt att hitta något sådant.

Fru talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslår regeringen att den avreglering av järnvägstrafiken fr.o.m. den 1 januari 1995 som riksdagen tidigare har fattat beslut om skjuts på framtiden. Det är ett bra förslag från regeringen. Järnvägstrafiken är en viktig del av vårt lands infrastruktur. Tågen är bekväma och miljövänliga att resa med, både på långa och på korta sträckor. Det är ett miljövänligt sätt att frakta varor på. Den järnvägstrafik som bedrivs av SJ är ofta en grund för både län och kommuner då de planerar sin lokala och regionala trafik. Denna kompletterar den trafik som SJ bedriver, exempelvis för att flera skall kunna arbetspendla eller pendla till och från olika studieorter. Vi menar att riksdagens beslut under förra året att avveckla SJ:s ensamrätt att trafikera våra statliga banor runt om i landet fattades på ett för dåligt genomarbetat underlag. Att låta fler entreprenörer köpa rättigheter att trafikera banor skulle förutsätta en ny administration, som skall fördela de olika uppläggningarna och ansvara för att de anbud som kommer in får en likvärdig och rättvis behandling. Är detta möjligt att genomföra med det förslag som föreligger? Är det ett riktigt sätt att bedriva järnvägstrafiken? Är det ekonomiskt lönsamt och regionalt rättvist? Det vet vi inte riktigt. Under 1995 skall regeringen därför fortsätta att utvärdera vad en avreglering av järnvägstrafiken för med sig, regionalt och samhällsekonomiskt. Så snart det är gjort skall man återkomma med ett förslag till oss här i riksdagen. SJ har under de senaste åren effektiviserat sina verksamheter, rationaliserat och förbättrat servicen. Det är naturligtvis jättebra. Varför skall ett statligt företag vara mindre effektivt än ett privat? Det är självklart att våra gemensamma skattepengar skall användas effektivt, men avregleringen blir alltför ofta och i alltför stor utsträckning till fördel för storstäder och tätt befolkade områden. Det ligger i avregleringens natur. Självfallet etablerar sig de nya aktörerna där det är möjligt att tjäna pengar på verksamheten, men det är också viktigt att järnvägstrafiken fungerar på andra sträckor än de lönsamma bandelarna, och någon måste ansvara för detta. Att ålägga SJ driften av de olönsamma delarna och konkurrensutsätta de lönsamma menar vi inte vara riktigt. Vi vet att denna proposition innebär att en del av det arbete som nu planeras, exempelvis med Mälarbanan i samarbete mellan Banverket och det regionala bolaget MIAB, kommer att försenas litet, och det är naturligtvis tråkigt för de berörda. Detta hade inte varit nödvändigt om vi under förra året, före beslutet om avreglering, noggrant hade utvärderat hur det skulle komma att fungera och vad avregleringen skulle innebära. Detta är viktigt för att vi på lång sikt även i fortsättnigen skall kunna ha en järnvägstrafik som håller ihop mellan de olika regionerna, en trafik som samarbetar mellan olika trafikslag och som kan komplettera dessa. Det behövs också en trafikpolitik som möjliggör gemensamma investeringar och som kan samordna projekt för att få ut så mycket som möjligt av våra pengar. Det kan vi göra bara om det samplaneras och om infrastrukturen ses som en helhet och om man inte bara ser till avstyckade vinstgivande järnvägssträckor som det kan vara intressant att konkurrera om.För oss som ansvariga för hela järnvägstrafiken och för hela landets infrastruktur finns det många andra värden som också måste tas till vara. För Tom Heyman är SJ:s verksamhet ett hot mot järnvägstrafiken. För mig och många andra är SJ fortfarande en garant för att det går tåg till t.ex. Hofors. Jag vill fråga Tom Heyman och Mats Odell vad det finns för automatik i att monopol alltid är ineffektiva och olönsamma. Vad finns det för garantier för att avreglering och avmonopolisering alltid leder till bättre kvalitet och bättre service? Fru talman! Jag yrkar avslag på motionerna och bifall till propositionen.
Fru talman! Ulrica Messing börjar med att säga att tågresorna är bekväma och miljövänliga. Det är de väl ibland. Men en stor del av den vagnmateriel som SJ kör runt med, som man har kunnat köra runt med i kapacitet av sitt monopol, är faktiskt mer eller mindre skrotfärdig, från 1930 och 1940-talen. En del av de motorvagnar som finns är extremt miljöovänliga. I och med att det inte har funnits någon press eller konkurrens eller några krav på utvecklingen har man inte behövt utveckla sin verksamhet. Ulrica Messing är oroad för glesbygden och för att en avreglering bara skulle gynna storstadsregionerna. Men det är ju precis tvärtom. De begränsade avregleringar vi har sett hitintills har möjliggjort en fortsatt bandrift i glesbygd på ett sätt som SJ inte hade klarat av. Alternativet till Orsatåg och annan trafik på ett antal av dessa småbanor är faktiskt nedläggning och inte fortsatt drift i statlig regi. Tyvärr är socialdemokraterna fast i sin gamla tro på att samplanering och samhällsplanering leder till en bättre verksamhet. Det gör det inte. Det finns inga historiska belägg för att monopoldrift någonsin har haft en välsignelserik inverkan. Sedan kan naturligtvis privat konkurrens ibland ha negativa effekter. Det skall inte förbises. Men monopolen har det alltid.
Fru talman! Jag tror inte att Tom Heyman och jag någonsin kommer att bli överens om de ideologiska ståndpunkterna i denna fråga. Precis lika viktigt som jag tycker att det är att man ser över konsekvenserna av en avreglering innan man genomför en sådan, så att vi kan garantera t.ex. tågtrafiken i hela landet, lika viktigt tycker Tom Heyman att det är att man släpper på monopolet nu och låter andra krafter styra vart tågen skall gå. Det är klart att man kan prioritera olika. Vi från den socialdemokratiska sidan tycker att vi måste se över detta bättre innan vi genomför en avreglering. Det är därför vi vill skjuta på förslaget ett år, för att kunna arbeta fram ett bredare underlag om de olika konsekvenserna. Jag tycker att SJ är ett bra exempel på att det går att effektivisera en stor statlig verksamhet. Det har flera av debattörerna här i kammaren varit överens om tidigare. SJ har under de senaste åren gjort ett mycket bra arbete med sin inre organisation och sin service. Det tycker jag också är ett bevis på att monopol inte alltid leder till det onda som Tom Heyman här framhåller.
Fru talman! Inte ens med det statliga monopolet lyckas man ju garantera järnvägstrafik i hela landet. I praktiken finns egentligen inga möjligheter till passagerartrafik norr om Härnösand. Det finns heller ingen möjlighet att åka tåg till många av de glesbygder som man säger sig vilja värna om. Det är en effekt av monopoldriften och av situationen som den har blivit av monopol under många år. Det är synd att man nu skjuter på den uppluckring som har börjat och möjligheten till en utveckling i en bättre riktning.
Fru talman! Tror Tom Heyman att det skulle gå flera tåg i Norrlands inland om vi hade avreglerat järnvägstrafiken? Jag tror inte det. En förutsättning för att man skall driva järnvägstrafik är naturligtvis att det finns folk som åker på sträckorna, att det är lönsamt att starta ett eget bolag och trafikera banor. Bor det litet folk i en ort skulle inte jag starta någon verksamhet där. Det är därför vi från socialdemokratisk sida menar att det finns andra värden än avmonopolisering som ligger bakom att vi tycker att SJ skall fortsätta bedriva sin verksamhet i hela landet.

Fru talman! Problemet för socialdemokraterna i trafikpolitiken liksom på flera andra områden är att man har förlegade ideologiska handböcker för den verklighet vi lever i för närvarande. Ulrica Messing frågar Tom Heyman om han tror att det skulle gå fler tåg i Norrlands inland om man avreglerade järnvägen. Låt mig bara påminna om att socialdemokraterna var precis lika mycket mot avregleringen av inrikesflyget. Vi minns alla den tid när passagerarna från Norrland som åkte till Stockholm och resten av landet betalade enorma överpriser för att motivera trafiken i det s.k. inre Norrlandsnätet. Fru talman! I dag vet vi att det, sedan monopolet föll och avregleringen genomfördes, går fler och billigare turer mellan Norrland - Luleå, Skellefteå, Umeå osv. - och resten av landet. Samtidigt genomförs trafik på det inre Norrlandsnätet utan en enda krona av statliga subventioner med ett undantag. Det är trafiken mellan Umeå och östersund, som motiveras av det nya huvudmannaskapet för regionsjukhuset för Det finns alltså, Ulrica Messing, en mängd exempel på att denna typ av trafikupplägg blomstrar. Den lever upp när småskalighet, småföretagaranda och ny kreativitet får komma in där de gamla monopolstrukturerna har lagt sin döda hand över verksamheten tidigare. Därför tycker jag att det är mycket olyckligt att regeringen verkar få igenom förslaget att skjuta upp denna avreglering. Det var tur att ni inte fick chansen att stoppa avregleringen av inrikesflyget. Det hade nämligen haft samma förödande effekter som detta kommer att få. Dessutom handlar det inte bara om passagerartrafik. Det är framför allt godstrafiken det gäller. Sverige, som är så enormt exportberoende, måste minska trafiken på vägarna och få över mer transporter på järnväg. Där utgör en avreglering ett mycket viktigt element.
Fru talman! Om det är något som har varit negativt för Norrlandslänen under de senaste åren så är det avregleringen av flyget, Mats Odell. Nu är det faktiskt svårare att ta sig mellan de små Norrlandskommunerna och Stockholm än vad det har varit tidigare. Det är t.ex. färre avgångar. Mats Odells beskrivning stämmer inte riktigt. Vi har samma farhågor för tågtrafiken. Skall vi släppa ut olika tågsträckor på konkurrens kommer tågen självfallet att gå där det finns många som reser och är beredda att betala för det. Men om vi tycker att det är viktigt att tågen går också på andra sträckor, måste någon ansvara för det. Om Mats Odell är så ideologisk övertygad om att monopol i sig är helt fel, får han kanske rätt nästa år, när regeringen återkommer. Då kan vi kanske, på ett bredare plan än nu, säga att detta är riktigt, att det kommer att hålla. Det är samhällsekonomiskt lönsamt och regionalt rättvist. Innan vi kan svara så i denna kammare tycker vi att det är ansvarsfullt att skjuta upp beslutet, när vi ser vilka konsekvenser avreglering på andra områden har fått.
Fru talman! Jag utmanar på stående fot Ulrica Messing. Vi tar tidtabellerna från före avregleringen och räknar det antal orter som då trafikerades och jämför med situationen efter. Ta en sådan glesbygdskommun som Storuman. Nu, efter avregleringen, går flera turer dagligen från Gunnarns flygplats direkt till Arlanda. Man knyter ihop helt nya trafikmönster för en mängd av kommunerna i Norrlands inland. Jag tycker att Ulrica Messing skall läsa på litet bättre och peka på vinsterna för det svenska folkhushållet, alla människor som bor i Norrland och nu har så mycket billigare resor än före avregleringen. Det är i och för sig glädjande att Ulrica Messing redan tror att hon skall byta ideologisk handbok om ett år och då konstatera att det kanske är möjligt att genomföra denna avreglering. Det är fel att nu genomföra denna återställare enbart av ideologiska skäl.
Fru talman! Jag antar utmaningen. Jag kan t.o.m. ta på mig att efter juluppehållet bjuda in Mats Odell på en kopp kaffe så att vi kan jämföra tidtabellerna. Det finns ju andra orter. Jag kan nämna Kiruna. Jag kan nämna Luleå och Skellefteå för att ta några exempel på orter där det faktiskt har blivit betydligt sämre service. Det kan vi debattera vid ett annat tillfälle. Jag tycker att det är vettigt av oss att i denna kammare besluta om ett års dispens, så att vi verkligen kan utvärdera de beslut vi skall fatta här. Det är oklokt av oss att genomföra något som vi inte riktigt vet konsekvenserna av och efteråt säga att det inte blev så bra som vi trodde. De som kommer att drabbas av den politik vi då för är naturligtvis de resenärer som bor i områden och på orter där det inte är lönsamt att konkurrera.

Fru talman! Det var trevligt att några fler har satt upp sig på talarlistan. Jag var rädd att jag skulle bli helt ensam om att diskutera frågan om Sveriges anslutning till det nya världshandelsavtalet i Sveriges riksdag. Det hade varit litet tråkigt. helt nyligen var GATT-frågan en av de allra viktigaste frågorna. Totalt tyst har det däremot varit här i GATT-avtalet sänker kraftigt tullmurarna i världen. Det måste ses som övervägande positivt. Det är bra att tullarna sänks. Själva det faktum att vi i dag har en global ekonomi kräver att vi också bygger upp ett globalt handelssystem. Om det inte finns några regler härskar den starke oinskränkt. Det är också ett skäl att stödja det nya GATT-avtalet. Det innebär inte att det finns anledning att oreserverat applådera. Det finns också betydande problem som inte får underskattas. GATT:s steg till världshandelsorganisationen WTO är ett stort steg som kommer att beröra alla människor över praktiskt taget hela jorden. Det kommer att öka arbetsfördelningen och kraftigt underlätta en ökad världshandel. Baksidan är att koncentrationen ökar. De globala företagskonglomeraten ökar sin makt - i ganska stor utsträckning på bekostnad av de enskilda ländernas möjligheter att påverka. De två allvarligaste frågor vi över huvud taget har att ta ställning till de närmaste decennierna handlar om fattigdomen i tredje världen och de globala miljöproblemen. Hur står GATT i förhållande till detta? Det råder igen tvekan om att GATT gör de rika ännu rikare. Men hänger de fattiga med? Det är i många fall mycket tveksamt. Framför allt tycker jag att man måste sätta frågetecken för de nya tendenserna att införa jordbruksproduktionen helt inom frihandelns ram. Riskerna är betydande för att den globala frihandel för jordbruksprodukter som WTO på sikt skall leda till kommer att skapa ökad undernäring och svält i tredje världen, samtidigt som det leder till ökad miljöförstöring. Lågproducerande och traditionella jordbruksformer kommer sannolikt att slås ut. En mindre del av jordens yta kommer att odlas, men betydligt mer intensivt än i dag, vilket leder till ökad konstgödsling, mer kemikalier, ökad miljöförstöring och mer jorderodering. De fattigaste länderna hamnar än mer än i dag i de stora bolagens och de rika ländernas händer. På litet längre sikt minskar möjligheterna att över huvud taget försörja jordens befolkning med mat. Miljörörelsen har världen över fört fram en mycket hård kritik mot det nya GATT-avtalet. Delvis är det fråga om samma problematik som den vi hade i debatten om EU-avtalet. Hårda miljökrav är enligt WTO:s regler ett handelshinder. Det finns många exempel på detta. Eftersom kritiken funnits redan med det gamla GATT-avtalet kunde man förväntat sig en förändring. Men nu blir det i stället värre än tidigare. Man inför inte heller några bestämmelser om lägsta miljökrav, och intresserar sig inte för den viktiga Polluter Pay Principle, dvs. att förorenaren skall betala, som både Sverige och EU har antagit. Generellt sett är det naturligtvis också så, att en ökad världshandel ökar transporterna, vilket i sig förvärrar miljöproblemen. Efter miljörörelsens hårda kritik mot det nya avtalet bildade GATT sin Trade and Environment Committee, som redan börjat verka. Risken är stor att det ytterligare kommer att försvaga miljöarbetet i stället för att förstärka det. GATT:s miljöbyrå skall se till att internationella miljökonventioner justeras visavi handelsavtalen. Bl.a. Baselkonventionen om avfallsexport till tredje världen och Montrealkonventionen om luftföroreningar är i farozonen. Sverige har skrivit under båda. Kommittén kommer också att arbeta för en global harmonisering av miljömärkningen, vilket riskerar att bromsa miljömärkningen i länder där man kommit långt - t.ex. i Sverige. Det måste ses som ett grundläggande och självklart krav för enskilda länder att ha rätten att ställa hårdare miljökrav. Miljöpartiet anser att det därför måste skrivas in tydliga miljöklausuler i handelsavtalen som gäller oberoende av övriga villkor. Det finns också andra situationer som kan kräva undantag från allmänt formulerade handelsregler och helt fri konkurrens. Exempel på det är barnarbete utan vare sig tidsbegränsningar eller säkerhetsanordningar och till rena svältlöner. Men att införa sådana sociala klausuler eller särregler för att förhindra import av varor som är producerade på ett ur etisk synpunkt oacceptabelt sätt är inte tillåtet. Denna typ av miljöklausuler och sociala klausuler är helt avgörande för att skapa en så positiv dynamik i marknadsekonomin så att företagen tjänar på att ta ökad hänsyn till miljö, djur och människor och så att enskilda länder kan gå före. I och med medlemskapet i EU minskar Sveriges direkta möjligheter att påverka kommande handelsavtal i denna riktning. I framtiden kommer vi i många fall att representeras av EU och EU:s intressen. I det läget är det desto viktigare att Sverige är aktivt och på alla möjliga sätt tar chansen att driva dessa frågor inom EU såväl som i andra internationella fora, när vi får sådana möjligheter. Jag har några frågor till Socialdemokraterna och regeringen. 1. Är ni beredda att hårt driva kraven på miljöoch socialklausuler i alla internationella handelsavtal i kommande revideringar av det nya GATT-avtalet? 2. Kommer Sverige att aktivt verka för en ökad öppenhet och regelbunden rapportering om hur målen om uthållig utveckling följs och för att de olika arbetsgrupperna med jämna mellanrum offentliggör hur långt man har kommit på detta område? Det talas om att miljöfrågorna skall komma med i nästa GATT-runda. Under tiden får vi leva med ett handelsavtal som gör det än svårare att gå före på miljöområdet och som kan göra de fattigaste länderna ännu fattigare. Sverige kommer dock sannolikt att bli rikare på avtalet. I det läget känns det väldigt illa att veta att just vår regering planerar att minska biståndet och engagemanget i tredje världen. Det kan inte heller vara bra att beslut om en så stor fråga som Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen fattas nästan helt utan offentlig debatt, som nu är på väg att ske.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 8. Jag är glad att vi nått en total enighet i utskottet beträffande Sveriges anslutning till Det finns inte heller några motsättningar om att det krävs ett internationellt samarbete och samverkan, inte minst för att lösa miljöproblemen. Strävan efter en miljömässigt hållbar utveckling måste ges en hög prioritet vid utformningen av handelspolitiken. Detta har också kommit till uttryck i WTO-avtalet och i olika uttalanden, inte minst från regeringen. I huvudsak är också motionärernas yrkanden tillgodosedda, och ett enigt utskott ställer sig, som sagt, bakom det nu aktuella betänkandet. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i det samma. Tidigare talare tog upp några frågor. Jag vill då hänvisa till utskottets text bl.a. på s. 10 där detta finns mycket klart belyst. Det gäller både representation från miljöorganisationernas sida och varför de måste säga nej. Det finns också förklarat. Det står också mycket klart i utskottets betänkande att man skall vara pådrivande och aktiv i dessa frågor.

Fru talman! Det här ärendet handlar alltså om avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen WTO. Det är, som sagts, ett mycket enigt utskott som lägger fram betänkandet. De motioner som Vänsterpartiet och Miljöpartiet väckt behandlar frågan om hur Sverige bör agera i fortsättningen inom handelspolitiken med tanke på frihandels-, miljö och u-landsaspekterna. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till att de i huvudsak är tillgodosedda. Detta är riktigt. Jag har ingen anledning att misstro regeringens ambitioner. Det finns emellertid anledning för Sverige att förbli aktivt i frågorna om frihandel, miljö och när det gäller u-länderna. Jag välkomnar därför Mats Hellströms agerande när han går till hårt angrepp mot EU-förslaget att införa nya handelsvapen. Mats Hellström ser risker i både EU:s och USA:s steg mot en frihandelsfientlig politik. USA har skärpt sina antidumpningsundersökningar av företag i andra länder. Det hedrar Mats Hellström att han redan innan Sverige är formell medlem agerar mot kommissionens förslag att införa straffåtgärder mot länder som kommissionen anser missgynnar EU. I Vänsterpartiets motion anförs att Sverige inom WTO och EU måste verka för att WTO-avtalen genomförs på ett sätt som befordrar u-ländernas långsiktiga utveckling. Vi befarar att TRIMs-avtalet, dvs. avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder, kan bli ett hinder för u-länderna att bygga upp en egen industri. U-länderna har visserligen fått längre övergångstider, men det är ändå viktigt att u-ländernas intressen bevakas vid den översyn som skall göras om fem år. I motion N3 understryks också vikten av att Sverige verkar för att WTO-avtalet genomförs på ett sätt som är ekologiskt ansvarsfullt. Handel och miljö hänger ju intimt samman. En kartläggning måste göras över hur den ökande handeln och de därmed ökande transporterna ger upphov till miljöstörningar. Då det enligt regeringen finns ett stort behov av att se över relationen mellan handels och miljöregler och en strävan att verka för en hållbar utveckling utgår jag ifrån att Sverige håller frågan aktuell även i EU. Fru talman! Hoten mot Världshandelsorganisationen kommer nu främst från handelsblocken USA och EU.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

Fru talman! Vissa bestämmelser från den s.k. EES-lagen skall nu föras över till en ny lag om tilllämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens och statsstödsregler. EU-kommissionen i ett konkurrensärende bestämt sig för att göra en undersökning i ett svenskt företag skall en svensk domstol först pröva användandet av tvångsåtgärder. Om det finns misstanke om att ett företag bryter mot den svenska konkurrenslagen måste det ske en domstolsprövning hos Stockholms tingsrätt innan Konkurrensverket får genomföra undersökningar med tvångsåtgärder hos företaget i fråga. Ur rättssäkerhets och integritetssynpunkt är detta naturligtvis en riktig ordning. Varför i all sin dar, fru talman, skall då inte det samma gälla om EU-kommissionen vill göra motsvarande undersökning om det finns misstanke av överträdelse av artiklarna 85 eller 86 i Romfördraget. Den centermotion av Kjell Ericsson som föranlett reservationen angående domstolsprövning i det här ärendet föreslår införandet av en sådan ordning i den nationella lagstiftningen. Det är fullt förenligt med EG-rätten. Det gäller de facto redan i flera EU-länder, nämligen i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Dessa länder tillhör Sveriges främsta handelspartners. Det finns många svenska företag som har dotterföretag eller filialer i dessa länder. Men det är också tvärtom, i dessa länder finns företag som också är representerade i Sverige. Förutom rättssäkerhetsaspekten är det självfallet en fördel om regler och villkor är så lika som möjligt i de olika länderna. Den förändring som föreslås i motionen innebär inte att en svensk domstol kan motsätta sig att EU-kommissionen anser en undersökning av ett företag nödvändig. Däremot kan domstolen pröva om tvångsåtgärder verkligen behövs eller om de kanske är för långtgående. En domstolsprövning innebär att undersökningen bedöms i förväg. Det innebär också att det görs en bedömning av en objektiv instans som inte själv är inblandad i fallet. Det är naturligtvis viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Fru talman! Den här frågan har ytterligare en dimension. Sverige bör inte i onödan lämna ifrån sig nationell bestämmanderätt på områden som är viktiga för företag i Sverige. Vi skall självfallet värna om närhetsprincipen här hemma. Vi skall visa att beslut skall fattas på så låg nivå som möjligt. Det är bara om en fråga inte kan lösas tillfredsställande på nationell nivå som den skall tas upp till beslut på EU-nivå. Det är för mig fullständigt obegripligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som i folkomröstningskampanjen talade sig varma för vikten av nationell självbestämmanderätt, nu fullständigt frångår den principen. Fru talman! För rättssäkerhetens, integritetens och det nationella självbestämmandets skull yrkar jag bifall till reservationen angående domstolsprövning och i övrigt bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Regler om tillämpningen av EG:s konkurrens och statsstödsregler är nödvändiga för att en effektiv konkurrensövervakning skall kunna ske och för att Sverige också skall kunna fullgöra sina åtaganden, och då inte minst gentemot EU. Jag tror - ja, jag t.o.m. förutsätter - att samtliga här i kammaren oavsett partitillhörighet eftersträvar en hög rättssäkerhet för svenska företag. Därom borde det inte finnas den minsta motsättning. Det som vi dock nu har en partipolitiskt skild mening om i näringsutskottets betänkande gäller den framtida utformningen av lagen, där reservanterna anser att en domstolsprövning skall ske innan en av EU-kommissionen begärd undersökning genomförs i ett svenskt företag. Såväl den tidigare borgerliga regeringen som den nuvarande socialdemokratiska har prövat frågan och kommit fram till att en sådan domstolsprövning som reservationen förordar inte är nödvändig. De gällande svenska reglerna om myndighetsutövning och tvångsmedelsanvändning är utformade så, att de tillförsäkrar bl.a. företag ett skydd mot godtyckliga och oproportionerliga ingrepp. Skyddet för de svenska företagen rättssäkerhet är med andra ord fullt tillräcklig. Därom är både den förra regeringen och den nuvarande överens. Men nu plötsligt vill man från borgerligt håll ha en annan ordning. Jag har ingenting emot att man hävdar den nationella rätten. Det är säkerligen också nödvändigt i många fall. Men det är ytterst tveksamt om detta är det rätta tillfället. Det finns fyra länder i Europa som har bestämmelser om att domstol skall pröva ärendet innan EU kommissionen beslutar om konkurrensärendet. Det beror i huvudsak på traditioner och olikheter i exekutionsväsendet. Därför är reservationens förslag endast ett sätt att försvåra regelverk och bygga upp byråkrati och administration där det inte behövs. En eventuell domstolsprövning måste också ske innan undersökningen i ett företag äger rum och utan att domstolen vet om det kommer att behövas några tvångsåtgärder eller inte. Domstol kan inte heller inhämta företagets syn på saken, utan bedömningen kan endast grundas på kommissionens och Konkurrensverkets uppgifter. När kommissionen beslutat om en undersökning i enlighet med EG-rättens konkurrensregler är Konkurrensverket enligt EG-rätten skyldigt att bistå kommissionen. Konkurrensverket har då rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten. Fru talman! Det är mycket märkligt att man från borgerligt håll efter särskild behandling av frågan av de allmänna rättsprinciperna för skydd för företag nu har vänt i frågan. Det är en borgerlig regering som berett frågan och mycket klart redogjort för att reglerna är tillräckliga i detta avseende i enlighet med den nu aktuella propositionens förslag. Fru talman! Nationell rätt skall hävdas där det behövs och där den innebär en klar avvikelse. Att som i detta fall begära avvikelser kan inte upplevas som trovärdigt, inte minst från partier som tidigare kraftigt uttalat sig för mindre byråkrati, mindre administration och färre onödiga regler. Nu gör man en helomvändning. Det är svårt att se att det är till gagn för en effektiv tillämpning av konkurrens och statsstödsreglerna. Det huvudsakliga skälet till att inte införa domstolsprövning är att prövningen i sak skulle bli innehållslös. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 9 och avslag på reservationen.
Fru talman! Sylvia Lindgren började sitt anförande med att påstå att samtliga i denna kammare eftersträvar så hög rättssäkerhet som möjligt för företagen i Sverige. Då är det för mig totalt obegripligt varför man säger nej till en motion som skall garantera rättssäkerheten. Varför behövs då dessa regler när det gäller företag som bryter mot de svenska konkurrensreglerna och den svenska konkurrenslagen när Sylvia Lindgren anser att de inte behövs när det gäller EU kommissionens bedömning av hur företagen har burit sig åt? Sylvia Lindgren påstår att innehållet i motionen bara skulle medföra en avvikelse som inte är trovärdig. Det finns fem stora handelsländer i Europa som har en avvikelse som inte är trovärdig. Det låter väl ändå litet märkligt? Prövningen skulle i sak bli fullständigt innehållslös, säger Sylvia Lindgren. Prövningen skall ju gå till på exakt samma sätt som den gör i dag när man misstänker att företag har brutit mot svenska konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen. Varför är då inte den prövningen innehållslös, Sylvia Lindgren? Varför är det så stor skillnad på dessa två saker? Det skulle jag gärna vilja få svar på.
Fru talman! Att den svenska konkurrenslagen har krav på domstolsprövning innan handräckning beror på att Konkurrensverket inte har lika stora befogenheter som EU-kommissionen. I detta fall skall domstolen pröva om det finns behov av undersökning. I EG rätten är den prövningen förbehållen kommissionen och i sista hand EG-domstolen. Sedan åberopar Kerstin Warnerbring de länder där man har infört domstolsprövning. Det beror, som jag sade i mitt inledningsanförande, till stor del på tradition. I vissa av dessa länder står polisen för verkställigheten och inte som hos oss juridiskt kvalificerade kronofogdar med i flera avseenden domstolsliknande uppgifter. De remissinstanser som har uttalat sig i ärendet har i stor utsträckning också ställt sig bakom propositionen, som den nu ser ut, i sin helhet. Det som jag tycker är mycket märkligt, Kerstin Warnerbring, är att det faktiskt är en borgerlig regering som från början har skrivit den proposition som nu har övertagits av den socialdemokratiska regeringen. Men det är nu man har ändrat sig. Varför?
Fru talman! Om man noggrant tittar på hur detta har fungerat i EU visar det sig att det finns ett rättsfall från EG-domstolen, det s.k. Hoechst-fallet, där man klart har konstaterat att de nationella reglerna vad gäller krav på att åtgärden inte får vara godtycklig eller för långtgående helt enkelt måste respekteras. Det innebär att om vi skriver in i vårt regelverk här hemma att man först skall göra en domstolsprövning för att se att inte tvångåtgärderna är för långtgående eller godtyckliga måste det också respekteras av EG-domstolen eller av EU-kommissionen. Det är ju därför som de stora handelsländerna i Europa har dessa speciella regler. Detta är dels en fråga om rättssäkerhet, dels en fråga om rättvisa. Alla företag bör behandlas lika oavsett om det är fråga om konkurrensregler som gäller i hela EU-området eller konkurrensregler som gäller inom Sverige.
Fru talman! Men, Kerstin Warnerbring, domstolen får inte göra någon egen bedömning av behovet av undersökning, utan bara bedöma om de begärda åtgärderna är godtyckliga eller oproportionerliga. En domstolsprövning enligt motionen - den som finns med anledning av propositionen - skulle inte tillföra något ur rättssäkerhetssynpunkt, utan endast vara en administrativ börda. Erfarenheterna från EG visar också att den tid som står till buds för domstolens överväganden är mycket kort. Det är viktigt att man har den här handräckningen, det är viktigt att man behandlar företagen lika. Det tycker jag också. Man skall veta vilka regler det är som gäller. Nationella speciella åtgärder skall man ha där de behövs, inte där de inte behövs.